Fru talman! Vi diskuterar på den här punkten några av de viktigaste inslagen i det svenska samhället. Det gäller några av hörnpelarna i det som bygger upp vårt välfärdssamhälle och som gör att människor trots de hot som kan finnas om sjukdom, arbetslöshet eller oro för en ålderdom utan inkomster kan leva i någorlunda trygghet. För oss liberaler är socialförsäkringarna just sociala försäkringar. De ska bygga på försäkringsprincipen så långt som är möjligt, och de ska vara sociala framför allt i meningen att de inkluderar alla. Det innebär att de som behöver detta och som har inkomster att försäkra för alla de olika risker som jag nämnde ska vara med i samma försäkring. Det ska inte vara så att man för olika grupper för in olika riskbedömningar eller olika kostnader. Vi tycker att det finns utrymme för att renodla försäkringarna ännu mer på samma vis som vi har gjort med den stora pensionsreformen, dvs. att klara ut vad som är rent försäkringsmässigt och vad som är fördelningspolitiska inslag och i de senare fallen förstås också betala dem gemensamt via gemensamma skatter av olika slag. Vi vill lyfta ut försäkringarna ur statsbudgeten på samma vis som vi har gjort med pensionssystemet för att inte det ska ske som har skett så många gånger förut, dvs. att de används som något slags regulator när det finns problem med budgeten. Man ska tydliggöra för medborgarna att detta är just försäkringar, och att det är något annorlunda än skatt. Försäkringarna kommer att vara obligatoriska, men just kopplingen till den enskilda förmånen, som kan vara oerhört mycket tydligare än när vi gemensamt betalar för skola, sjukvård eller vägar, gör att de med all sannolikhet inte har samma negativa effekter som varje skatteuttag har. En viktig del när man ska reformera försäkringar är förstås att bestämma sig för hur mycket det ska omfatta. Av hävd har vi tak i försäkringarna, dvs. vi försäkrar inte hela inkomsten utan upp till en viss gräns. Taket i våra system har länge legat på det som vi brukar kalla för 7 1⁄2 basbelopp, dvs. för närvarande ungefär en månadsinkomst på ca 23 000 kr. Fru talman! Det som har hänt, och som väl är känt för de allra flesta i vårt land, är att standardökningen under de senaste decennierna förstås har lett till att fler och fler medborgare har inkomster som ligger ovanför taket. Ett annat förslag som vi har med är att ta upp tankegången om att trafikförsäkringarna ska kunna täcka en andel av det som orsakas av trafiken. Det innebär förstås att de kommer att fortsätta att vara obligatoriska, men att de läggs utanför det allmänna och att man i motsvarande mån förstås får sänka det allmänna skatteuttaget för att bereda utrymme för den trafikförsäkringspremiehöjning som förstås ligger i att trafikförsäkringen står för en mycket större andel.

Fru talman! Jag vill fråga Bo Könberg om den kritik som åberopades från talarstolen vad gäller Frisam. Jag försökte lyssna noga på detta. Jag tror att Bo Könberg sade att Frisam inte har haft den ringaste betydelse för sjukskrivningen. Då undrar jag om Bo Könberg menar att alla de projekt med Frisam som har funnits inte har haft någon betydelse vad gäller sjukskrivningen. Har det inte alls varit positivt? Jag har försökt att följa ett projekt i Tyresö, och jag blev också lite besviken. Där var socialtjänsten, försäkringskassan, psykiatrin och AMI med i projektet. Vad hände? Jo, efter flera års mycket väl fungerande projekt drog sig AMI ur projektet. De 70 deltagarna hade i många fall uppnått ett bra resultat. En del hade fått fasta jobb. Flera var ute och arbetsprövade. Men det här projektet kunde inte fullföljas när Är det de här erfarenheterna som Bo Könberg har läst om i rapporten? Gäller detta samtliga Frisamprojekt?
Fru talman! Som jag tror jag nämnde i mitt anförande har jag inte haft tid sedan i torsdags att läsa igenom alla de tjocka rapporterna som finns både från Socsam och Frisam. Jag ska förstås med stor glädje ägna julhelgen åt detta. Det jag har hunnit med är bl.a. att, som jag nämnde, bläddra i en delrapport som heter Påverkar samverkansaktivitet sjukskrivningen?, dvs. precis den fråga vi diskuterar just nu. Där avrundar professor Björn Söderfeldt sin rapport på det sätt som jag tidigare nämnde. Han har haft som uppdrag att jobba ett bra tag med att se vilka effekter det har haft. Jag tycker att hans slutsatser är uppseendeväckande negativa. Jag har inte haft någon förutfattad mening om att Frisamförsöken inte skulle kunna leda till någonting positivt. Det är väl alldeles utmärkt att människor samverkar och försöker lösa gemensamma problem på olika sätt. Det jag har försökt att varna för genom åren är att man inte får samma stuns i det hela om man inte har ekonomiska drivkrafter för de inblandade. Det har ju inte försöken med Frisam, till skillnad från Finsam och Socsam, som är exempel på finansiell samordning. Jag ska erkänna att jag nog har trott att resultaten inte skulle bli lika bra som de mycket goda resultaten av Finsam, men den som utvärderat det hela landar, som jag i några meningar läst upp, på att det skulle vara helt betydelselöst, och det hade jag inte trott. Jag har ingen egen grund för detta, utan jag har bara citerat utvärderingsrapporten. Fru talman! Jag citerar återigen den allra sista meningen i utvärderingsrapporten, som man väl får se som en sammanfattning: "FRISAM har inte heller" - detta syftar på några saker som nämns dessförinnan - "den ringaste betydelse för sjukskrivningarna, utan torde få betraktas som i huvudsak en idémässig omrubricering av befintliga aktiviteter, inte som en reell reform." Sven-Erik Sjöstrand! Jag har inte någon annan grund än den som jag här har hänvisat till. Det är en mycket dyster slutsats.
Fru talman! Inte heller jag har läst den här rapporten, och jag får nog ägna en del av min julhelg åt att läsa den. Vi blir alltså inte helt sysslolösa över julhelgen. Detta är intressanta frågor, och det är viktigt att vi sätter oss in i dem. Jag vill gå lite närmare in på Tyrusprojektet. De 70 som deltog var inte personer som hade brutit en arm eller ett ben, dvs. de hade inte åkommor som kan förbättras genom att vårdköerna förkortas. Det var i många fall personer som hade gått sjukskrivna långa tider. De hade i många fall typiska funktionshinder och hade suttit på institution. Det krävs många och omfattande rehabiliteringsåtgärder för att dessa personer ska komma ut i arbetslivet. Jag tycker att samhället måste stödja de här personerna på ett bra sätt. Annars blir de förtidspensionerade. Det är kontaktlösa individer som sitter isolerade i sina hem. Också dessa grupper ska ha en livskvalitet, och det är därför viktigt att vi satsar på dem genom Frisamförsöken och kanske också genom Skillnaden mellan de här projekten gällde arbetsoch anställningsvillkor. Min kollega Ulla Hoffmann har haft en rätt intressant interpellationsdebatt om det här med näringsministern. Vi tyckte då att AMI skulle ta de här problemen på lite större allvar. Man kan inte bara säga att man inte ska bry sig om de här personerna eftersom de inte är rehabiliteringsbara inom ett år. Jag får liksom Bo Könberg läsa den här rapporten lite mer ingående, och sedan får vi kanske diskutera frågan igen.
Fru talman! Det är självfallet mycket angeläget att bl.a. de människor som Sven-Erik Sjöstrand nämner på alla möjliga sätt får hjälp med att komma tillbaka till yrkeslivet eller med att bli fria från de vårdbehov som de kan ha. Det finns ingen anledning att i förväg säga att vissa saker är omöjliga medan andra ska vara möjliga. Det hade väl inte varit fel att försöka. Vad jag gjorde i mitt inlägg var att peka på de utvärderingsförsök som har gjorts och som vi måste ta till för att kunna dra slutsatser om hur framtiden kommer att se ut. Vad gäller rapporterna ska jag med nöje efter debattens avslutning överlämna ett exemplar till Sven Erik, så att vi kan fortsätta debatten om detta. Får jag avslutningsvis i den här delen bara säga att det som jag uppfattar att den stora och viktiga fråga som hela diskussionen egentligen handlar om - även om det också finns många delfrågor - är om det i samhället finns pengar som kan göra större nytta om de flyttas. Detta är något som vi politiker naturligtvis ständigt måste fundera på, inte minst i ett land där vi tar ut över hälften av våra gemensamma resurser i skatter och avgifter. Det är oerhört angeläget att vi använder de 1 000 eller 1 100 miljarderna på rätt sätt. Det finns personer som har föreslagit en stor reform på det här området. De har tänkt sig att försäkringskassorna skulle kunna överta landstingen i en stor sammanslagning. De förslagen kommer kanske mest från högerhåll i debatten. Andra har tänkt att landstingen skulle kunna överta försäkringskassorna och därigenom åstadkomma förbättringar i användningen av allmänna resurser. Själv har jag och vi i mitt parti som gammaldags reformister tyckt att man först ska pröva mindre saker och kanske kan använda 10 % av försäkringskassornas pengar till insatser inom vården. Vi tycker att det är mycket tydligt belagt att den reformlinjen har varit väldigt framgångsrik, medan den som socialdemokraterna har arbetat för i flera år har lett till försinkning av de stora projekten och inte har givit så väldigt goda resultat.

Fru talman! Jag står bakom alla Miljöpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till nr 5 och nr 10. Vi har nu ett läge där många människor hamnat utanför eller mellan stolarna i det generella välfärdssystemet. Det gäller t.ex. arbetslösa, studenter, föräldralediga och projektanställda. Miljöpartiet menar att syftet med socialförsäkringarna måste vara att ge en trygghet för alla i samhället vilken inte ska vara beroende av vår position i samhällslivet. Socialförsäkringarna bygger nu på en ojämlikhet som i sin tur bygger på en ojämlikhet i arbetslivet och en ojämlikhet vad gäller löner. Jag tycker att man ska göra någonting åt detta. Vi vill ha ett grundtrygghetssystem med en värdig nivå för alla. Det systemet ska omfatta sjukförsäkring, föräldraförsäkring, pension och arbetslöshet. Det finns en kortsiktig och en långsiktig del av detta. Den kortsiktiga har ett brutet tak, dvs. man har en högre ersättningsandel vid lägre inkomster än vid högre inkomster. Fru talman! Vi har väntat länge på en finansiell samordningsreform. Nu kommer ett initiativ från utskottet att regeringen under 2002 ska lägga fram ett förslag till finansiell samordning. Med hänsyn till de galopperande sjukförsäkringskostnaderna och det stora lidande som ligger under det här anser vi att det är väldigt viktigt att man inte ytterligare skjuter upp detta, utan att regeringen verkligen kommer med ett förslag under våren 2002. Inga fler uppskov! Vi har vidare ett förslag som gäller Läkare utan gränser. Denna organisation arbetar under extrema förhållanden för att hjälpa människor i största nöd. Lagstiftningen måste ses över så att de som arbetar för den här organisationen får samma sociala försäkringsskydd som volontärer i liknande organisationer. Fru talman! Studerande är en grupp som är särskilt mycket värd att värna om. Studiemedelssystemet tar mycket dåligt hänsyn till villkoren för studerande. Det gäller beträffande både föräldraförsäkring och sjukförsäkring. Vi anser att regeringen måste ta ett grepp över denna fråga och förbättra försäkringssystemet för studerande. Jag vill också något gå in på kvinnornas situation. Det är allmänt känt att kvinnorna står för den största delen av sjukskrivningarna. De har de lägsta lönerna och på många sätt de svåraste förhållandena. Vi anser att det finns behov av att analysera de faktorer som styr detta, naturligtvis i ett genusperspektiv.

Fru talman! Målet för den svenska välfärdspolitiken är att utjämna skillnader mellan olika samhällsgrupper genom en solidariskt finansierad välfärd som är uppbyggd med generella system. Socialförsäkringarna ska vara trygga, rättvisa och effektiva. De ska omfördela över livet och utjämna risker mellan olika grupper. Den nedgång som vi har haft under 90-talet i den svenska ekonomin och den höga arbetslösheten har naturligtvis fått konsekvenser när det gäller både välfärdens nivåer och dess fördelning. I det ganska nyligen presenterade välfärdsbokslutet får vi nu ett mycket bra kunskapsunderlag för de fortsatta politiska prioriteringarna inom välfärdsområdet. Vi kan konstatera att välfärdssystemen har stått rycken under 90-talet. Samtidigt ser vi också att det krävs ytterligare insatser för att utveckla och förbättra den generella välfärden så att den skapar mer av rättvisa och jämlikhet. Det har också varit utgångspunkten för oss socialdemokrater när vi nu successivt under de senaste åren har kunnat göra rejäla förbättringar för barnfamiljerna och för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. I takt med att vi har fått ordning på ekonomin har vi kunnat tillföra både kommuner och landsting ytterligare resurser. Detta fortsätter nu. Det blir mer resurser till vården, skolan och omsorgen genom de 9 miljarder som vi har tagit fram genom försvarsbeslutet. Vi ger också ytterligare resurser för att öka tillgängligheten i sjukvården. I årets budget finns därutöver ytterligare förbättringar för barnfamiljerna och pensionärer med låga inkomster. Det är förlängd föräldraförsäkring, maxtaxa i barnomsorgen, höjd garantinivå i föräldraförsäkringen, höjda bostadstillägg för pensionärer och skattereduktion för alla pensionärer. Det är vad vi behandlar i detta betänkande. Det finns mycket att kommentera. Vi tillför bl.a. ytterligare resurser till försäkringskassans administration. Vi tar nu glädjande nog ett stort steg framåt när det gäller den finansiella samordningen. För att något replikera till Bo Könberg, som tidigare ställde en del frågor till mig, vill jag säga att jag är oerhört glad över att vi har kunnat göra detta ställningstagande i utskottet. Det innebär att utskottet gör en klar beställning till regeringen. Vi ger att klart besked om att Socsamlagstiftningen ska ges rikstäckning och permanentas. Det blir möjligt att utifrån lokala och regionala förhållanden utforma den samordning som vi vet är så viktig särskilt för de grupper i samhället som är de mest utsatta och som också har sammansatta problem. Det är oerhört viktigt att detta sker. Jag delar Bo Könbergs uppfattning när han säger att vi kan behöva flytta pengar. Visst är det så. Men låt oss ge dem som befinner sig ute i verksamheterna som känner problemen en möjlighet att anpassa sin samordningsverksamhet utifrån förutsättningarna. Det tycker jag är viktigt. Vi vet att förutsättningarna och behoven varierar över landet. Jag förstår att Bo Könberg har låst sig och blivit något blockerad vid just begreppet Finsam. Jag kan lova Bo Könberg att Socsam kommer att göra mycket stor nytta och bli en mycket bredare och bättre möjlighet för dem som är ute i verksamheten och vill arbeta med samordning inom de olika sektorerna i välfärdsområdet. Jag hade egentligen tänkt att uppehålla mig kring principerna för socialförsäkringen. Det är här vi ser de betydande skillnader som finns mellan de politiska partierna. Vi socialdemokrater tog tidigt ställning för en generell välfärdsmodell. Det är en modell som bygger på inkomstbortfallsprincipen och ger standardtrygghet. Det är en välfärdsmodell som bygger på att alla är med i ett gemensamt system där alla deltar. Vi har en omfördelning av resurser och risker över livet och mellan olika grupper i samhället. Det är ett system som är solidariskt och rättvist där de som är mer privilegierade än andra solidariskt delar med sig. De som jobbar i arbeten som sliter på kropp och själ har lika möjligheter till ersättning och vård som de som har jobb som är stimulerande och berikande. Det är ett system som omfattar direktörer, vårdbiträden, hemmafruar och IT-experter. Det valet har visat sig vara oerhört framgångsrikt. Av olika jämförelser som vi kan göra i ett internationellt perspektiv kan vi konstatera att det svenska valet av modell är det system som bäst skapar förutsättningar för jämlikhet och jämställdhet. Det är detta val av modell som har haft en avgörande betydelse för välfärdssamhällets framväxt, sysselsättningen och tillväxten. Det valet av principer för välfärdens uppbyggnad kommer också att ligga till grund för det ständigt pågående arbetet med utveckling och förnyelse inom socialförsäkringarna. Vi lever i ett samhälle som ständigt utvecklas och förändras. Villkoren på arbetsmarknaden förändras. Vi vet hur den demografiska utvecklingen ser ut. Det visar hur viktigt det är för oss att hålla fast vid de grundläggande principer som vi har byggt upp för socialförsäkringarna, och där är arbetslinjen en av de mest centrala principerna. Jag sade inledningsvis att vi ser skiljelinjerna mellan de politiska partierna i principerna för socialförsäkringarna. Jag har roat mig med att jämföra årets moderata motioner inom detta område med de tidigare motioner som lämnats under mandatperioden. Motionerna blir mer urvattnade och mer intetsägande, I börjar av perioden talade ni klarspråk. Då krävde ni klart och tydligt att välfärdssystemen ska vara för dem som är verkligt behövande. Det är en grupp som ni definierade som liten, ömtålig och som består av personer om inte av egen förskyllan har försatt sig i en situation där han eller hon inte längre kan försörja sig. För att förverkliga det enligt era grundläggande värderingar och er syn på välfärden föreslog ni också följdriktigt försämringar inom socialförsäkringssystemet. Det var sänkta sjukpenningsersättningar, avskaffande av barnbidrag, osv. I den motion som vi nu har att ta ställning till har det skett en del betydande revideringar. Det ni har fört fram är lite mer inlindat och lite mer dunkelt skrivet. Det är fritt från de tidigare kanske lite mer slagkraftiga formuleringarna. Man tvingas att lägga ihop från andra motioner för att få fullständigt klart för sig vad det handlar om. Ett exempel på den moderata dunkelheten är den motion som finns från moderaterna om generella principer för socialförsäkringssystem. Där skriver man: "I Sverige hade socialförsäkringssystemen kunnat konstrueras efter grundtrygghetsprincipen om skatteuttaget tillåtit detta. Men höga skatter under de senaste decennierna har inte gett människor möjlighet att spara, och därmed skapa individuella försäkringslösningar. Därför måste socialförsäkringssystemen under en överskådlig framtid följa inkomstbortfallsprincipen." Vad vill moderaterna säga med detta? Att de vill införa en grundtrygghetsmodell i socialförsäkringen? Kanske, men det är inte riktigt säkert. Det kan man inte läsa ut. Man måste nog läsa vidare i en annan motion för att riktigt förstå vad det är ni menar. I en ytterligare motion kräver moderaterna att den sjukpenninggrundande inkomsten ska beräknas på de senaste 24 månaderna, och den ska endast inkomstindexeras. Sjukförsäkringen ska i högre grad än i dag kompletteras med avtalsförsäkringar och privata försäkringar. Jag citerar vidare: "Kombinationen lägre skatter och något lägre ersättningar i försäkringar ökar ansvar både för anställda och arbetsgivare genom att de ersätter inkomstborfallet tydligare." Så kommer det: "Lägre ersättningsnivå i en försäkring leder erfarenhetsmässigt till lägre utnyttjande." När man lägger ihop hela bilden av den moderata politiken kan vi återigen konstatera, även om det kanske inte är så tydligt formulerat, att man vill avskaffa inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringssystemet och tvinga ut människor på den kommersiella försäkringsmarknaden. Det är en marknad som naturligtvis värnar tryggheten för dem som kan betala för sig men lämnar dem av oss som inte klarar att betala premierna i kylan. Varför säger man då inte det i klartext? Varför hymlar moderaterna i denna fråga? Till skillnad från moderaterna vill vi socialdemokrater ha en välfärd som är till för alla, inte bara för några, och det är mot den bakgrunden som vi vill höja taken i socialförsäkringssystemen. I år beräknas ungefär 1 miljon löntagare inte ha rätt till 80 % i sjukersättningen, på grund av att deras inkomster ligger över det s.k. taket. Vi vet att denna grupp ökar mer och mer tack vare den goda reallöneutvecklingen. Det är precis som moderaterna säger, att många kompenseras för detta i kollektivavtal - men inte alla, bara några. Det gäller främst LO:s medlemmar, som står utanför detta. För dem innebär en sjukskrivning en rejäl löneförlust. När det gäller ersättningsnivån i föräldraförsäkringen saknas det ett skydd för i stort sett alla. Om vi inte höjer taket för ersättningarna leder det till att inkomstbortfallsprincipen i sjukförsäkringen ersätts med ett grundtrygghetsbidrag. Därmed skulle naturligtvis förtroendet för försäkringen rämna, och vi öppnar fältet för privata sjukförsäkringar. Det är det här som vi socialdemokrater vill förhindra. Därför är det glädjande att vi tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet har kommit överens om att höja taket, om vi klarar det för ekonomin, från den 1 juli 2003. Det här är en reform som är helt nödvändig för att behålla legitimiteten för den generella välfärden och minska behovet av privata alternativ, med de ökade sociala klyftor som skulle bli en följd av det. Men här säger moderaterna, som sagt var, klart och tydligt nej. Detta är ett besked till samtliga löntagarorganisationer som kräver just höjda tak. Det är ett besked också om vad en borgerlig regering skulle göra om olyckan var framme till hösten. Moderaterna är naturligtvis det parti som är störst och därmed också har störst inflytande i en kommande borgerlig regering. Här är skiljelinjen tydlig. Det moderata fältropet är ju och har alltid varit: Några men inte alla. Det står mot det socialdemokratiska: Alla, inte bara några. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet SfU1 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Jag hörde med tillfredsställelse att Berit Andnor var glad och tyckte att det var stora steg framåt som utskottet hade tagit i fråga om den finansiella samordningen, dvs. den beställning till riksdagen som nu till slut blev resultatet av majoriteten i utskottet. Jag kan bara konstatera, att hade det varit så att regeringen inte hade varit så långsam kunde det här ha skett för länge sedan. Hade regeringen dessutom hållit sina avtal med andra partier från förra hösten hade vi denna dag, som var meningen - eller som den socialdemokratiske chefsförhandlaren sade den hösten, innan jultomten kommer år 2001 - i riksdagen fattat beslut om hur den finansiella samordningen skulle se ut. Det är bara att konstatera att Berit Andnor, med sin nyvunna entusiasm för den finansiella samordningen, hade kunnat vara ännu mycket gladare om det inte varit så att den socialdemokratiska regeringen inte håller sina uppgörelser. Berit Andnor uppfattade det som att jag för min del har låst mig eller blockerats till förmån för det som brukar kallas Finsammodellen. Det är alltid svårt att själv analysera om man har låst sig. Jag kan bara konstatera att såväl Finsamförsöken som Socsamförsöken genomförs i detta land på grundval av propositioner signerade av mig som lades 1992 respektive 1994. Jag har inte haft någon större känslomässig bindning till det ena eller det andra. Däremot förefaller det, vid en hastig genombläddring av rapporterna från i torsdags om Socsamförsöken, som att de ekonomiska effekterna har varit klart större av Finsamförsöken. Men det är egentligen inte det som konflikten mellan oss gäller, utan vi är tydligen numera bägge två för finansiell samordning i stället för Frisamförsök och annat som Socialdemokraterna har skylt sig bakom nu i fem års tid. Folkpartiet lade bara för några månader sedan handlade om att man lokalt skulle få bestämma om man ville samverka två, tre eller fyra. Det var verkligen lokala avgöranden som skulle ske. Jag fick i praktiken svar på en av mina tre frågor. Den andra frågan gällde den finansiella samordning som Berit Andnor och hennes partivänner anser sig beställa genom beslutet i dag: Hur pass omfattande är den? Innebär den samma omfattning som i Finsamförsöken, dvs. upp till 10 % av kostnaderna? Eller innebär det den halva procent som den socialdemokratiska regeringen kom dragandes med i augustiseptember? Den tredje frågan jag hade ställt var om Berit Andnor, med facit i hand, tyckte att det har varit rimligt med de fem årens fördröjning av den viktiga reform som hon är så glad för.
Fru talman! Det är inte någon nyvunnen entusiasm som Bo Könberg kan notera, utan den har funnits hos mig hela tiden. Däremot har jag, till skillnad från Bo Könberg, hela tiden ansett att det är viktigt att vi har de fyra parterna med, dvs. att det är hälso och sjukvården, socialtjänsten, försäkringskassorna och arbetsmarknadsmyndigheterna som gemensamt deltar och att alla bidrar på olika sätt till den här finansiella samordningen. Där skiljer jag och Bo Könberg oss uppenbarligen åt. När det gäller omfattningen är det på det sättet, att i och med att vi får en rikstäckande lösning, att vi får en permanentning av den Socsamlagstiftning som vi har, skapas det möjligheter för dem som arbetar ute i dessa olika verksamheter att utifrån lokala behov och förutsättningar där forma omfattningen av den verksamhet och samverkan man vill ha. Utifrån de erfarenheter som vi nu har att ta del av, som utvärderingarna visar, ser det väldigt olika ut. Jag tycker att det är bra. Det ser inte lika ut över hela landet. Det är viktigt att veta vad man gör när man går in och förändrar en försökslagstiftning till en permanent lagstiftning. Jag tycker att det var klokt att avvakta de utvärderingar som vi nu ser och som är lämnade till regeringen. Det är alltid bra att veta vad man gör, Bo Bo Könberg har låst sig, tyvärr, och blivit lite blockerad när det gäller Finsam. Det Bo Könberg förespråkar är en Finsamlösning fr.o.m. årsskiftet och Då är min fråga till Bo Könberg: Varför snäva in samverkan? Varför inte se de stora möjligheter som det innebär när fyra parter samverkar? Varför begränsa? Varför snäva in? Det är obegripligt för mig. Jag kan inte se någon annan förklaring än att det handlar om en blockering.
Fru talman! Berit Andnor säger här på slutet att någonting är obegripligt för henne. Jag förstår det mycket väl, därför att Berit Andnor har inte begripit vad det är frågan om. Den uppgörelse som vi träffade mellan fyra partier - tre partier som inte satt i regeringen och regeringspartiet - i november i fjol innebar att vi skulle tillåta finansiell samordning i landet och att många parter skulle få vara med. Det var inte så, som nu antyds, att det hela sprack därför att Socialdemokraterna minsann ville ha med alla och det ville tydligen inte Miljöpartiet, Centern och Folkpartiet. Det var ju inte så. Om någon borde veta det förutom statsrådet är det väl ordföranden i utskottet från majoritetens sida. Det är nog faktiskt inte så att vi skiljer oss åt på den punkten. Den fråga jag ställde om omfattningen fick jag inte heller denna gång svar på, men jag kommer säkert att få det om ett ögonblick. Frågan är mycket enkel: Kommer det som nu beställts att vara tillåtet från centralmaktens sida i landet, att en försäkringskassa använder upp till 10 % av sina resurser? Eller kommer man att låsa fast sig, som de socialdemokratiska förhandlarna ville så sent som för ett par månader sedan, vid någon halv procent? Så var frågan. Till sist kan jag inte låta bli att konstatera att denna tanke som vi är så överens om, att finansiell samordning är så bra, väcktes för 15-16 år sedan och har funnits med i debatten så länge. Under de 16 åren har vi i 13 år haft socialdemokratisk regering och i 3 år borgerlig regering. De två grundläggande förslag som Berit Andnor nu verkar vara anhängare av presenterades under de tre borgerliga åren, och i praktiken har inget hänt under de 13 socialdemokratiska åren.
Fru talman! Socialförsäkringsutskottet lämnar i detta betänkande ett klart och tydligt besked när det gäller den finansiella samordningen. Vi anser att det är oerhört viktigt ur individuell synpunkt men också ur ett samhällsperspektiv att det sker en samordning mellan myndigheter, beroende på att samhället förändras, beroende på att de problem som vi ser i dag är mer sammansatta. Ur ett individuellt perspektiv är det oerhört viktigt att man ser människan och ser människans sammansatta behov. Då krävs det en samordning från de myndigheter som kan vara inblandade. Vi vill inte begränsa samverkan till ett par myndigheter. Vi vill bredda samverkan till hälso och sjukvården, försäkringskassan, arbetsmarknadens myndigheter och socialtjänsten, därför att vi vet att det ger det bästa resultatet från ett individuellt perspektiv. Jag ser fram emot det förslag som regeringen kommer att återkomma till oss med. Försöksverksamheten är i gång. Den pågår under hela 2002 och kommer med den lösning som vi nu väljer. Det är ett klart och tydligt besked om att försöksverksamheten ska avlösas med en permanent rikstäckande lösning. Omfattningen bestäms utifrån de lokala förutsättningarna och behoven. Och då vet Bo Könberg, som har påbörjat läsningen av utvärderingsrapporterna, att det ser väldigt olika ut. Vi har Gränstorps kommun och Stenungsunds kommun där man lägger ihop i stort sett hela budgetarna. Vi har Deltaprojektet där man bara samordnar vissa delar av budgetarna. Jag tycker att det är en bra lösning. Jag har svårt att förstå de invändningar som Bo Könberg har när det gäller detta.
Fru talman! När det gäller finansiell samordning skulle jag vilja inleda med att betona att jag tror att det är oerhört viktigt att en part får samordningsansvaret. I dagsläget tycker jag nog att försäkringskassan är den naturliga parten. Jag skulle dessutom vilja ta upp någonting som utskottets ordförande sade i sitt anförande, och det gäller detta med ordning i ekonomin. Det gäller kanske ekonomin i stort. Men när det gäller sjukskrivningskostnaderna är ekonomin definitivt inte i ordning. Kostnaderna har de tre senaste åren ökat med 20 Det står i utskottets text så här: För närvarande finns det inte något som tyder på att antalet långtidssjukskrivna och nybeviljade förtidspensioner kommer att minska under de närmaste åren. Vad kan regeringen och ni i majoriteten göra för att snabbt få ned sjuktalen? Någonting måste ju hända vid sidan av alla utredningar. Jag tror inte att elvapunktsprogrammet har kapacitet att snabbt få ned sjukskrivningarna. Jag tror att satsningarna på att snabbt få i gång försäkringskassans arbete är en del i att få ned sjuktalen. När det sedan gäller de 9 miljarderna till vården kan man på Landstingsförbundets hemsida läsa att dessa miljarder blir plus minus noll i tillskott. Det blir nämligen så många momsindragningar och andra indragningar från staten att det egentligen inte blir något resurstillskott utan t.o.m. minus framöver, sägs det på Landstingsförbundets hemsida, om man nu inte ljuger. Så staten ger och staten tar. Jag skulle vilja höra hur Berit Andnor ser på resurserna i vården inför framtiden.
Fru talman! Jag kan notera att Kristdemokraterna säger helt nej till elvapunktsprogrammet. I stället lägger man budgetförslag här i denna riksdag som innebär betydande besparingar även inom detta område: 6 miljarder nästa år, 8 miljarder 2003, 11 miljarder 2004. Den utveckling som vi har sett när det gäller de höga sjukskrivningarna är oroväckande. Det är bakgrunden till det elvapunktsprogram som nu presenteras. Det är också bakgrunden till att Jan Rydh de närmaste dagarna kommer att presentera en handlingsplan för hälsa i arbetslivet. Det finns en rad konkreta förslag, men jag tror inte att det går att göra några snabba och enkla klipp. Det tror däremot Kristdemokraterna som har ett förslag i sin budget, nämligen om en rehabiliteringsförsäkring. Med denna ska det uppstå enorma vinster i miljardklassen. Så enkelt är det inte. De höga sjukskrivningarna beror på många olika faktorer. En är naturligtvis att vi har en ökad sysselsättning. Det är fler som jobbar och därmed fler som kan sjukskriva sig. Den utvecklingen känner vi till. Men sedan finns det också bakomliggande faktorer som kräver sammansatta och kraftfulla åtgärder, ett brett spektrum av åtgärder. Jag är ödmjuk inför den situationen, och jag ser inte att det finns några enkla lösningar. Däremot krävs det ett gemensamt arbete på arbetsmarknaden med arbetsmarknadens parter och med en rad olika insatser. Det är först när vi kan åtgärda situationen i arbetslivet och skapa det goda arbetslivet som vi kan nå en förändring. Jag tycker att Kristdemokraterna tar alldeles för lätt på denna problematik. Det finns inga enkla lösningar, och det finns inte heller några dynamiska effekter att uppnå.
Fru talman! Jag noterar att utskottets ordförande underkänner den utredning som regeringen själv har tillsatt, nämligen Gerhard Larssons utredning där de här beräkningarna finns. Han har just visat på hur en satsad krona på rehabilitering ger nio kronor tillbaka. Vi har inte räknat med dessa summor i besparingar, utan vi har lagt oss på en mycket lägre nivå. Men vi vet att så fort vi sätter in snabba åtgärder och höjer kompetensen på det området, kommer vi att se effekter. Som det är i dag, när försäkringskassorna endast har tid att betala ut sjukpenning och inte att jobba med rehablitering, är det förödande. Arbetsgivarna kan inte dessa frågor. De behöver stöd från försäkringskassorna för att komma till skott med rehabiliteringen. Men här står ni ju helt handfallna. Ni har inga åtgärder att sätta in snabbt på det här området. Det finns många bra saker i elvapunktsprogrammet. Men jag tror att mycket egentligen handlar om att bara förstärka och utbilda i arbetsmiljölagstiftningen som redan finns. Metodutveckling och att skicka pengar till företagshälsovården är väl bra, men det är ju privata företag. För mig är en del av förslagen helt horribla. Det är rehabiliteringsutredningar som ska tvingas in, trots att de inte behövs och trots att försäkringskassan i dag inte har tid att göra något åt de rehabiliteringsutredningar som kommer in. Varför ska det då skickas in ännu fler? De skickas ju bara in i ett stort svart hål. Jag tycker alltså att försäkringskassornas situation har blivit ohållbar. De har inga möjligheter att göra det jobb som de är satta att göra. Ingen skuld ska läggas på försäkringskassorna, för de gör så gott de kan. Men de har inte tillräckliga resurser. Det har inte satsats på deras roll som försäkringsgivare i de här systemen.
Fru talman! Elvapunktsprogrammet innehåller ett brett spektrum av åtgärder, bl.a. att vi ska se över hela sjukskrivningsprocessen och ett utvecklande av metoder i rehabiliteringsarbetet. Det behövs många nya insatser för att komma till rätta med sjukskrivningarna och de befarade ökningarna av förtidspensioneringar. Gerhard Larssons utredning är en del i det arbete som nu pågår med att ta fram en handlingsplan för hälsa i arbetslivet. Det är bara en del av den lösning som krävs för att komma till rätta med de problem som vi ser i arbetslivet. Vi socialdemokrater vill göra något åt problemen. Vi vill att människor inte ska slås ut från sitt arbete. Vi vill skapa förutsättningar för att arbetsgivarna verkligen ska ta sitt ansvar när det gäller att skapa det goda arbetet. Vi diskuterar olika lösningar på detta, men detta är, som jag ser det, helt nödvändigt. Jag konstaterar fortfarande att Kristdemokraterna i sin motion bara föreslår besparingar. Man föreslår besparingar på 6 miljarder nästa år, 8 miljarder 2003, 11 miljarder 2004. Man föreslår en ändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst som innebär en lägre ersättning för dem som blir sjuka, och man vill införa ytterligare en karensdag. Det är i mångt och mycket förslag som överensstämmer med de som Jag kan konstatera att Kristdemokraterna i handling och i motioner slår mycket hårt mot dem som blir återkommande sjuka och människor som har tillfälliga anställningar, vilka till stor del är kvinnor. Kristdemokraterna säger en sak och gör en annan. Detta ser vi genomgående, även inom detta område.
Fru talman! Vi diskuterar utgiftsområde 10 om inkomsttrygghet vid sjukdom bl.a. Det är ingen som har velat gå ifrån inkomsttrygghetssystemet. Vi har t.o.m. förbättrat det, för vi har lagt det på 7,5 inkomstbasbelopp. Regeringen ska försöka att göra en höjning till 10 prisbasbelopp när man får pengar. Men lägg märke till att finansministern är väldigt rädd för en besvärlig avtalsrörelse. Och den kommer som ett brev på posten, eftersom de flesta arbetstagare på alla avtalsområden utom LO och SAF har klarat av det här problemet, och det är lätt att göra det för LO och SAF. Vad Berit Andnor sade visar alltså på stor okunnighet. Men jag skulle vilja ta upp en annan sak. Varför i halva stan ställer ni inte upp på vår satsning på att utbilda läkarna så att vi verkligen nedifrån får en helt annan syn på sjukskrivning till båtnad för patienterna, personalen, vården och försäkringskassorna? Ni vet att det ger mycket stora resultat, och det är absolut inte riskfyllt att göra det. Det finns också en annan sak jag vill fråga om. Vi har satsat mer pengar på försäkringskassorna. Vi har satsat mer pengar på att man ska klara av vissa kösituationer. Sammanlagt är det 1 miljard. I socialutskottet har vi lyckats satsa 7 miljarder på tre år. Jag tycker att det var en dålig genomläsning som ordföranden i socialförsäkringsutskottet gjort. Jag kanske kan förlåta henne beroende på att en av våra viktigaste motioner hade försvunnit ut någonstans på webben. Den behandlades mycket sent i utskottet, och det var inte utskottets fel. Det hade hänt saker på andra ställen.
Fru talman! Jag har läst innantill i de moderata motioner som ni har inom det här området. Beskedet är klart och tydligt. Margit Gennser säger: Vi vill inte ta bort någon inkomstbortfallsprincip. Nej, inte just nu, inte i morgon och kanske inte nästa år. Men på sikt är det fråga om att skapa en grundtrygghetsmodell där var och en ska ha möjlighet att kunna skaffa sig sina egna, privata, individuella försäkringar. Det är ju det som är beskedet. Det är ju så eländigt i det här landet. Vi betalar alldeles för hög skatt. Därför ska vi sänka skatten mycket kraftigt, säger moderaterna. Då skapar vi ett utrymme för att vi ska kunna ha privata försäkringar. Detta är ju i sammanfattning det moderata systemskiftet! Det ska vara lägre skatter och mer utrymme för privata, individuella försäkringar. Det är ju så att ett sådant system skapar stora sociala klyftor. Ett grundtrygghetssystem skapar stora sociala klyftor eftersom de som har störst behov av att försäkringssystemet fungerar på ett bra sätt, de som är mycket sjuka, de som har arbeten som sliter ut och som har tillfälliga anställningar, naturligtvis missgynnas i det system som moderaterna förespråkar. Det är ett klart och tydligt besked om den moderata visionen och de moderata idéerna om hur ett bra samhälle ska se ut. Detta är tydligt också när man nu hör Margit Gennser. Hon försöker vara lite luddig i kanten, men vad det handlar om är ett systemskifte. Det är bara att konstatera att moderaterna nästa år tänker sig att man ska skära ned med 12 miljarder, året därpå, alltså 2003, med 20 miljarder och 2004 med 28 miljarder under detta utgiftsområde. Det är karensdag och andra beräkningar när det gäller inkomsten - allt i syfte att successivt skapa andra förutsättningar inom detta område.
Fru talman! Först började ordföranden i socialförsäkringsutskottet tala om hypoteser, hypoteser om hur moderaterna skulle handla i en framtid. Jag tycker att det är en ovärdig debatt. Vi behandlar ett utskottsyttrande med motioner och reservationer. Jag tycker att vi håller oss till saken. Hypoteser om framtida handlande ska vi skrinlägga. Det andra är att man säger att det blir väldigt mycket större klyftor med grundtrygghetssystem. Jag sade att definitionsmässigt är i alla fall sjukpenningen ett inkomsttrygghetssystem, för ersättningen utgår alltid från den inkomst man har. Det är alldeles riktigt att folk som inte har inkomster inte får sjukersättning. De får också mycket begränsad föräldrapennning. Det är därför vi faktiskt har jobbat för att få högre föräldrapenning för den gruppen. Här borde vi faktiskt sätta oss ned och fråga oss hur vi ska göra för dem som t.ex. har studerat osv. och som kanske får barn vid en olämpligt planerad tidpunkt. Men det är inte mitt arbete här. Det är inte den frågan vi ska diskutera. Sedan vill jag säga något om det här med att skatter och försäkringar hör samman. Att sänka skatter är faktiskt en investering i en bättre struktur. Vad vi måste göra, både på försäkringsområdet och på skatteområdet, är att få en bättre struktur så att vår ekonomi kan växa bättre. Det enda sättet för att alla människor ska få det bättre är en bättre tillväxt, bättre användning av våra resurser. Det är det som finns i våra förslag.
Fru talman! Men, Margit Gennser, det är ju så att ni moderater säger nej till att höja taket i socialförsäkringarna, eller hur? Ni säger ja till att införa en ytterligare karensdag. Ni vill förändra inkomstberäkningen. Sammantaget leder det naturligtvis till att hela det generella välfärdssystemet undermineras. Sänkta skatter leder ju till att ni också ska sänka ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna. Det leder till stora social klyftor. Det leder till att hela legitimiteten, hela den sammanhållning som vi har i Sverige kring den generella välfärden, som är unik, undermineras. Det leder naturligtvis till att stora, starka grupper har möjlighet att försäkra sig medan grupper som har ett stort behov av att socialförsäkringssystemen fungerar på ett bra sätt ställs utanför och får klara sig bäst de vill. Det är ju så ni tycker. Varför inte säga det då, Margit Gennser? Jag förstår inte varför ni hymlar när det gäller detta. Ni står ju för sänkta skatter, lägre ersättningsnivåer, fler karensdagar, ändrad inkomstberäkning och för att säga nej till att höja taken i socialförsäkringarna. Det är ju det ni vill - varför inte säga det? Mot detta står den socialdemokratiska politiken, som just handlar om att skapa ett system som omfattar alla och som omfördelar över livet, mellan olika grupper, som fördelar mellan de rika och de som har de låga inkomsterna, mellan de som är friska och de som är sjuka. Det är solidaritet, det är jämlikhet och det är rättvisa. Men det är klart; det är inget som moderaterna står för. Det vet vi.
Fru talman! Berit Andnor talar sig varm för att höja taket i socialförsäkringssystemet. Det vi i Centerpartiet är lite förvånade över är att vi tycker att Socialdemokraterna har tystnat när det gäller att strida för dem som har det sämst, när det gäller att höja golvet. När vi pratar om att vi ska ha en solidariskt finansierad försäkring handlar det om att se till att också de som kanske inte kvalat sig in och kommit upp i nivåer får en möjlighet att få ersättning genom de här trygghetssystemen. Hur ser Berit Andnor på det?
Fru talman! Det är naturligtvis på det sättet att socialförsäkringssystemen hela tiden måste utvecklas, förändras och förnyas. Jag delar den uppfattning som Birgitta Carlsson ger uttryck för, att vi hela tiden måste se till att verkligen skapa system som gör att alla kan vara med. Det är också anledningen till att vi nu höjer t.ex. garantinivån i föräldraförsäkringen. Jag tycker att det är viktigt att vi hela tiden är uppmärksamma och försöker följa upp socialförsäkringssystemen så att vi verkligen skapar system som omfattar alla. Problemet med Centerpartiet, Birgitta Carlsson, är ju att ni egentligen står för en grundtrygghetsmodell, en modell som innebär att vi på sikt skulle få en urholkning av legitimiteten, av sammanhållningen, som vi har i det svenska samhället i och med att vi har ett system som är generellt och omfattar alla. En grundtrygghetsmodell innebär att vi på sikt kommer att ställa oss i en situation där vi får starka grupper som ställer sig utanför och i stället vill kompensera med privata försäkringar. Det är det som är problemet med Centern och Centerns politik.
Fru talman! Jag beklagar att inte Berit Andnor lyssnade lite bättre till vad jag sade. Jag sade: Självklart ska vi ha en grundtrygghet i botten, men också ersättning enligt inkomstbortfallsprincipen. Jag sade också att för att det ska vara legitimitet för att ta ut kostnaden, som vi gör i dag i socialförsäkringen i de avgifter som ändå betalas in, är det viktigt att det finns en del som man får ersättning för enligt just inkomstbortfallsprincipen. Men det vi vill är ändå att höja golvet. Vi menar att vi har alldeles för många människor som är utslagna i dag som är i behov av samhällets hjälp genom socialtjänst. Hade vi en grundtrygghet i botten skulle vi inte behöva ha den här ordningen att man kryssar sig fram mellan olika system för att klara sin livsförsörjning. Det är där vi vill ha grundtryggheten. Men vi har aldrig sagt att vi inte vill ha en inkomstbortfallsprincip. Berit Andnor måste läsa på lite bättre beträffande vad vi tycker.
Fru talman! Jag bara lyssnar på vad Birgitta Carlsson säger, och jag kan också läsa innantill i motionerna. Birgitta Carlsson och Centerpartiet har ju grundtrygghetsmodellen som den viktiga principen när det gäller socialförsäkringarnas utbyggnad. Och Birgitta Carlsson upprepar nu detta med en grundtrygghetsmodell. Sedan kanske man ska få möjlighet att köpa försäkringar, men det är någonting helt annat än att stå för en modell som är generell, som omfattar alla och som ger en standardtrygghet i enlighet med den inkomstbortfallsprincip som vi har. Det är oerhört viktigt, och det är en av grundbultarna som vi har i det svenska socialförsäkringssystemet och som också har visat sig vara så oerhört framgångsrikt när det gäller att utjämna mellan grupper, över livet och som också står sig oerhört bra i alla jämförelser som vi kan göra i ett internationellt perspektiv. Det är någonting som vi ska vara väldigt rädda om.

Fru talman! Jag ska börja med att instämma i socialförsäkringsutskottets ordförande Berit Andnors inlägg och kommentarer till debatten. Den här debatten speglar ju ett perspektiv på den snabba förändring som sker i samhället. Både den offentliga och den privata arbetsmarknaden har utsatts för ett starkt förändringstryck, främst som en följd av förändringar i omvärlden. De effekter som vi nu ser av arbetslivets omvandling är ett högt uppdrivet tempo, ökade krav på flexibilitet hos arbetskraften och ökad belastning och stress för väldigt många. Detta är viktiga faktorer bakom den kraftiga ökningen av långtidssjukskrivningarna. Som flera har lyft fram i denna debatt är antalet sjukskrivningar större än någonsin och kostnaderna alldeles för höga, sett främst ur ett mänskligt perspektiv men också sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Den demografiska utvecklingen under de kommande årtiondena leder till att antalet människor i förvärvsaktiv ålder minskar. Samtidigt börjar de stora kullarna med 40-talister att gå i pension, och det finns en överhängande risk för att vi går emot en situation med arbetskraftsbrist. Ställda inför ett sådant framtidsscenario är det viktigare än någonsin att stora grupper inte ställs utanför arbetsmarknaden, oavsett skäl. Mot denna bakgrund har regeringen inlett ett omfattande arbete för att bryta den negativa utvecklingen. Målet är att fler människor ska ges förutsättningar att förbli eller återgå i arbete. Vi måste i större utsträckning än i dag ta vara på den individuella arbetsförmågan. Var och en ska kunna delta i arbetslivet efter sin förmåga. Och vi behöver effektivare förebyggande insatser så att arbetsförhållandena och arbetsmiljön och inte ger upphov till sjukdom eller arbetsskada. Och det krävs en väl fungerande rehabilitering och naturligtvis också effektiva försäkringssystem, så att ett snabbt tillfrisknande och en återgång till arbete blir möjligt. Ett antal utredningar initierade av regeringen har gett oss en hel del kunskaper. Och vi vet att det ser olika ut mellan olika branscher och sektorer. Vi vet också att kvinnor i dag har en högre sjukfrånvaro än män. Och vi vet att det finns skillnader i de geografiska regionerna. Förutom detta visar rapporter och utredningar att människors upplevda möjligheter till kontroll och eget handlingsutrymme i arbetslivet är av mycket stor betydelse för sjukfrånvaron. Och precis som Birgitta Carlsson framhöll har detta beskrivits av professor emeritus Lennart Levi, bl.a. i en EU-rapport som har spelat en stor roll i diskussionen inom EU:s medlemsländer. Den stressrelaterade ohälsan har ökat dramatiskt under de senaste åren, och det har också påverkat vår egen administration, socialförsäkringsadministrationen, bl.a. därför att allmänhetens önskemål om snabb och bra handläggning och snabbt och gott bemötande ställer stora krav på vår personal och att den ökade arbetsbördan sliter på vår egen personals hälsa och arbetsmiljö. Denna situation måste mötas på lite olika sätt, naturligtvis med resurser men också ett gott och effektivt utnyttjande av våra resurser, användande av ny teknik. Regeringen kommer t.ex. i morgon att besluta om den s.k. 24-timmarsmyndigheten för föräldraförsäkringen. Regelförändringar, förenklingar, kompetensstöd och en del andra insatser, t.ex. en mer koncentrerad handläggning av vissa ärendeslag, är andra insatser. De olika utredningarna som har arbetat under senare år har inte bara undersökt orsakerna till det försämrade hälsoläget. De har också kommit med en rad konkreta förslag till hur utvecklingen ska kunna brytas. Regeringen har med utgångspunkt i dessa förslag i budgeten lagt fram ett elvapunktsprogram. Jag har precis som många av er haft möjlighet att i olika omgångar under flera år arbeta med att minska den arbetsrelaterade ohälsan. Det program som regeringen nu förelägger riksdagen och som en majoritet ställer sig bakom har ett mer samlat angreppssätt än tidigare, och det känns väldigt tillfredsställande att kunna notera det. Det är enligt min uppfattning det som kommer att avgöra om vi blir framgångsrika också i ett längre perspektiv. När jag läser de borgerliga motionerna har de ett gemensamt, nämligen att man i dessa motioner räknar hem budgetvinster innan man har sett effekter av de insatser som man själv föreslår. Och det tycker jag känns lite oroväckande. Regeringen gör en annan budgetbedömning men vidtar i praktiken en rad åtgärder. Inom ramen för elvapunktsprogrammet har regeringen redan startat det trepartssamtal med arbetsmarknadens parter som vi bedriver. Syftet är att regeringen tillsammans med arbetsmarknadens parter ska få fram en samsyn och ta initiativ och vidta åtgärder på olika nivåer för att åstadkomma en ökad medvetenhet men också en förnyelse av arbetsmiljöarbetet direkt på arbetsplatserna. Det som känns väldigt glädjande är att det finns en sådan samsyn också där när det gäller betydelsen av konkreta insatser. Dessa samtal kommer att fortsätta under vintern, och i juni nästa år är det meningen att vi ska ha en gemensam dagordning för en handfast arbetsplan för ökad hälsa. Arbetet med att formulera de övergripande målen tar sikte på att fler personer ska vara i arbete, och det arbetet kommer också att redovisas under våren. Utvecklingsarbetet med en förnyelse av hur man ska arbeta med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, ungefär det som Désirée Pethrus Engström frågade efter, kommer också i gång under våren. Och det ska successivt omfatta samtliga försäkringskassor. Vi har också pekat på en fråga som har varit uppe i debatten, nämligen att en hel del av de långa sjukskrivningarna är knutna till anställda i den offentliga verksamheten, det som vi kallar för välfärdstjänsterna. Därför aviserar regeringen särskilda försök hos några av de offentliga arbetsgivarna i syfte att minska sjukfrånvaron. Det kommer också att finnas en del utvecklingsarbete och forskning i anslutning till dessa försök. Jag räknar med att beslut om dem kommer att komma före årsskiftet. Vi har också beskrivit att vi måste förbättra kunskaperna om sjukskrivningar och sjukskrivningsprocessen, kunskaper om orsaker och samband. Och det finns behov av en mer utvecklad forskning och lite bättre statistik. Därför kommer vi att inrätta en permanent fristående grupp för analys och bevakning av hälsa och ohälsa i arbetslivet, och den kommer att etableras snarast. Berit Andnor tog upp frågan om sjukskrivningsprocessen. Regeringen lägger stor vikt vid frågan om huruvida sjukskrivning är en medicinskt bra metod. Och vi kommer att ta initiativ till att detta ska granskas och analyseras, så att passiviserande och skadliga sjukskrivningar försvinner och ersätts med bättre vägar för den enskilde tillbaka till arbete. Inom ramen för handlingsplanen finns därutöver den överenskommelse som träffades den 3 oktober i år mellan staten och landstingen om ökad tillgänglighet till vård och behandling. En viktig utgångspunkt i hela detta resonemang är naturligtvis den legitimitet som människor ska känna till socialförsäkringarna och till sjukförsäkringen. Och jag delar Berit Andnors uppfattning som hon framförde här i sitt replikskifte med Margit Gennser. Det är ju ingen tvekan om att ett höjt tak i sjukförsäkringen och i socialförsäkringarna är av oerhört stor betydelse för legitimiteten i hela systemet. Fru talman! Utskottet har gjort bedömningen att det tillkännagivande om finansiell samverkan som antogs tidigare i år borde utvecklas till att också omfatta Arbetsmarknadsmyndigheten. Jag delar den uppfattningen. Det är min avsikt att återkomma till frågan under våren. Jag beklagar att det inte gick att fullfölja överenskommelsen från förra året med Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Men den tolkning som man har gjort om att starta upp över hela landet med 10 % av anslaget delas inte av regeringen. Det är en tolkning som får stå för de övriga parterna. Regeringen lade fram ett förslag om att starta på ett sådant sätt att det gick att räkna hem effekterna och inte starta på ett sätt som gjorde att man kanske kullkastade hela systemet. Nu fick jag i förra veckan, precis som Bo Könberg anade eller hade läst sig till, en första föredragning grundad på den slutrapport som Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket och kommun och landstingsförbund har genomfört. Det man kan säga är att försöksverksamhetens styrka enligt slutrapporten har legat i möjligheten till en formell politisk samordning med gemensamt beslutsfattande och att den finansiella samordningen gällt mellan de olika fyra. Precis som utskottet har påpekat lyfte man fram värdet av samverkan med just Arbetsmarknadsmyndigheten. Genom att denna samverkan huvudsakligen har riktats till medborgare med särskilda behov av samlade åtgärder och genom att medel för ersättningar som sjukpenning och socialbidrag har kunnat användas för aktiva insatser visar rapporten på kvalitetsfördelar för den enskilde. Bo Könberg frågar i sitt inlägg om jag kan redovisa stora effekter på en minskad sjukskrivning. Det är tveksamt om man kan redovisa några stora effekter på en minskad sjukpenning. Däremot är det ingen tvekan om att det innebär stora kvalitetsförbättringar för den enskilde individen. Jag menar nog att de tendenser till en minskning av socialbidrag och sjukskrivningar är tillräckliga, men det viktiga är kvaliteten för den enskilde och att den enskilde snabbt kommer i kontakt med de olika myndigheterna och de olika resurspersonerna. Man kan konstatera att det är viktigt för helheten att det finns ett väl fungerande rehabiliteringssystem och att samtliga samverkansparter satsar tid och resurser och bidrar till det gemensamma ändamålet. Fru talman! Jag vill till sist lyfta fram ett perspektiv som inte får gömmas undan när vi diskuterar ohälsa, sjukkostnadsutvecklingen och ohälsa knuten just till arbetslivet. Det är att vi vet att skillnader i hälsa till stor del är beroende av utbildningsnivå, ekonomisk standard och omständigheter i livet i övrigt. Sven-Erik Sjöstrand lyfte fram att vi vet att skillnader i hälsa till stor del är klassbunden. Det är en fråga om klass och kön. Det viktigaste medlet i kampen för ökad hälsa är därför en övergripande politik som syftar till att minska inkomstklyftorna i samhället. Precis som Birgitta Carlsson sade måste man också ge den enskilde makt över sin egen situation, inte minst på arbetsplatsen. Vi har i Sverige en lång erfarenhet av generell välfärd. Vi vet att om man verkligen vill bekämpa fattigdom, ojämlikhet och ohälsa gör vi det bäst genom insatser för fler och bättre jobb, men vi gör det också genom omfördelning av resurser mellan grupper, över livet och från resursstarka till fattiga. Vi gör det genom skattesystemet och genom transfereringssystemet. En hög generell välfärd för alla ger också det bästa resultatet för de individer som har det sämsta utgångsläget, dvs. att en politik som bara ger till de mest utsatta skapar spänning och klyftor i samhället. Regeringens budgetförslag, fru talman, syftar till att öka rättvisan och att komma åt skillnader i hälsa. Då finns det ingen enkel genväg, utan vi måste arbeta på fler områden samtidigt, och det är det som finns redovisat i regeringens förslag.
Fru talman! Även med välvilligt lyssnande till det som statsrådet har föredragit kan man inte höra att det gav något intryck av att det var speciellt mycket dynamik och handlingskraft från regeringen under de snart 60 månader som har gått sedan sjukskrivningarna började rusa i höjden i början av 1997. Det var en mina reflexioner när jag lyssnade. En annan var att påminna mig om att det i dag är 19 dagar, om jag räknar rätt, tills 2001 års jultomte kommer, får vi hoppas. Det var i god tid före det som riksdagen skulle fatta ett beslut enligt uppgörelsen med regeringen om att tillåta finansiell samordning. I denna slutna krets kan jag väl avslöja att det i slutskedet av förhandlingarna var mycket intensiva diskussioner om vad det hela skulle heta. Regeringen tyckte att "finansiell samordning" lät för mycket som ett förslag som andra hade fört fram. Men det slutade med att det i uppgörelsen står "finansiell samordning". Nu vet alla att det inte blir en sådan uppgörelse. Skälet har beskrivits av mig och antyddes av statsrådet, nämligen att socialdemokraternas bedömning var helt annorlunda än de tre andra partiernas bedömning av vad man hade kommit överens om. I konkreta ordalag slutade det hela med att regeringen ansåg att när man skulle genomföra finansiell samordning var det lagom att föreslå de tre andra partierna en tjugondedel av den nivå som hade funnits i de lyckade försöken, dvs. runt 1⁄2 % av kostnaderna i stället för ett tak på bortemot 10 %. Jag överlåter åt lyssnarna att bedöma vilken part som hade den mest korrekta bedömningen av överenskommelsen. Jag har en fråga eller möjligen två. Den ena är att jag är mycket intresserad av att veta om statsrådet delar Berit Andnors beskrivning nyss i talarstolen av att beställningen till regeringen innebär att det kommer att vara fritt fram lokalt att bestämma nivån på hur mycket pengar man petar in i försöken. Hävdas det något annat ska jag med nöje läsa protokollet i morgon. Frågan är mycket enkel och klar.

Fru talman! Vi är oeniga om tolkningen av överenskommelsen - det är helt uppenbart. Det finns ingenting i den första uppgörelse som gjordes förra året i anslutning till hälso och sjukvårdsplanen som anvisar någon som helst ekonomisk ram, inte 1 %, inte 1⁄2, inte 5, inte 10 %. Det finns ingenting sådant, utan uppgörelsen grundar sig på att regeringen skulle återkomma med ett förslag som skulle gälla hela landet och som skulle gälla alla kassors möjlighet att samverka med landstingen och med kommunerna när det gäller socialbidrag. Det fanns inte med någonting om Arbetsmarknadsmyndigheten eller annat. Skälet till just det senare var att detta skulle kunna föras in efteråt vid ett nästa steg. Regeringen har gjort tolkningen att ska man vända på en så stor skuta ska man göra det så att man vet att det går åt rätt håll. Därför lade vi fram ett förslag om 200 miljoner under det kommande året med avstämning under året för att kunna öka därefter. Det framgår också helt riktigt av den motion som Könberg m.fl. har skrivit. När det gäller frågan om fritt fram för den lokala nivån att avgöra hur mycket man vill sätta in i en samverkan är det självklart att regering och riksdag måste avgöra nivån på de statliga anslagen, hur mycket det ska vara lokalt. Däremot är det helt upp till kommuner och landsting och andra att avgöra hur mycket de vill föra in, men det viktiga är att var och en av parterna samverkar.

Fru talman! Jag kan inte uppfatta svaret, om ifall man skulle få avgöra frågan lokalt eller inte, på annat sätt än att statsrådet har en annan uppfattning än utskottets ordförande. Hon sade för en timme sedan att man skulle avgöra detta lokalt, och det är ju det som har begärts. Statsrådet är den som ska ta emot denna beställning, den som ska utföra jobbet och den som ska leverera förslaget till denna riksdag innan våren är slut. Hon säger nu att det är självklart att det är regeringen och statsmakten som ska bestämma det. Jag har en viss sympati för ett inslag i det som statsrådet säger. Det var därför som vi i de gamla försöken lade in ett tak. Det skulle inte vara högre än 10 %. Berit Andnor har uppenbarligen uttalat sig för upp till 100 %. Då kan jag tala om för alla som vill lyssna att om den som beställer en sak och den som ska utföra jobbet har helt olika uppfattningar om innehållet, då kommer det att bli problem. Det gör ju inte mig, inte Folkpartiet och inte väljarna så mycket om det blir oenighet mellan socialdemokratiska talesmän, men det är oerhört oroväckande för kampen mot sjukdom och för ett bättre användande av skattepengar att de två ledande aktörerna har helt olika uppfattning på den här punkten. Till sist när det gäller vad uppgörelsen innebar eller inte innebar: I 8-9 månaders tid framförde vi det som vi tyckte var självklart, att det som fanns med i Finsamförsöken och som låg bakom uppgörelsen också skulle gälla när det hela blev nationellt. Under 8-9 månader ifrågasattes inte detta av regeringen.
Fru talman! Det är riksdagen som kommer att fatta beslut om på vilket sätt en samordning mellan olika aktörer ska ske, eftersom regeringen ska komma tillbaka till riksdagen. Jag deklarerade riksdagens uppfattning, som jag hade tolkat den, att man är rätt angelägen om att själv avgöra på vilket sätt de anslag som man fattar beslut om ska användas. Jag har utgått från en sådan ordning, och jag har också uppfattat Berit Andnors inlägg på det sättet. Jag har inte haft någon anledning att uppfatta det på det viset som Bo Könberg uppfattade det. Bo Könberg hänvisade till diskussionen som fördes under åtta månader. Det träffades en uppgörelse förra året. Den uppgörelsen reglerar inte en enda krona vare sig uppåt eller nedåt. Den uppgörelsen reglerar att vi inom ramen för ett anslag ska återkomma till riksdagen. Det har regeringen gjort, men det dög inte åt de tre partierna. Jag respekterar det. Man har en annan uppfattning, och så kan det vara efter en uppgörelse. Nu har utskottsmajoriteten lagt fram ett förslag som jag tycker är alldeles utmärkt. Det grundar sig främst på de slutrapporter som behandlar de olika Socsamförsöken, den finansiella samordningen och som utvärderar Finsam. Det är detta som kommer att utgöra underlag för regeringens arbete innan vi kommer tillbaka till riksdagen.
Fru talman! Först vill jag säga att jag uppskattar att statsrådet Ingela Thalén finns med när sådana här viktiga ärenden diskuteras i kammaren. Sedan kan jag inte låta bli att ta upp den fråga som jag diskuterade med Berit Andnor om att höja taket i socialförsäkringarna. Det som vi i Centerpartiet vill är att höja golvet. Berit Andnor säger att vi inte vill ha det enligt inkomstbortfallsprincipen, men det är fel. Den obligatoriska inkomstbortfallsförsäkringen betalar vi ju solidariskt, precis på samma sätt som i dag. Men det viktiga är att det i botten finns en grundtrygghet som gäller alla. Vi måste ha uttryckt oss otydligt om Berit Andnor har gjort den tolkningen. Det är inte Centerpartiets vilja att man skulle ha privata försäkringar vid sidan om, utan det ska vara solidarisk betalning för alla. Finns det några tankar på att höja golvet?
Fru talman! Det har nyligen tillsatts en utredning som tittar på den sjukpenninggrundande inkomsten. Utredningen tittar också på samordningstider, på en del frågor som rör studerandes situation och inte minst på föräldraförsäkringen. Skälet till att utredaren har fått detta uppdrag är att vi har konstaterat att arbetsmarknaden har förändrats. Många har olika arbetsgivare och många har korta anställningar. Man behöver därför se över hela ingången i sjukförsäkringen och övriga socialförsäkringar. När det gäller höjning av ersättningen i garantidelen kommer riksdagen att ta ställning till garantinivån i föräldraförsäkringen, och det innebär en höjning, ett första steg nu och därefter ytterligare steg framöver. För övrigt är det min uppfattning att ersättningsnivån i försäkringarna ska grunda sig på beräkningarna av de inkomster som man har. I det sammanhanget vill jag understryka det som Berit Andnor sade om de förslag som har lagts fram av moderaterna och kristdemokraterna om förändringar av beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten. Det är viktigt att man inte ändrar på ett sådant sätt att människors möjlighet att få en rimlig sjukersättning minskar.
Fru talman! Det känns ju betryggande att man är på gång i alla fall. Har man tillsatt en utredning måste man ha ambitionen att genomföra förändringar. Jag ser fram emot att utredningen ska lägga fram förslag som vi kan ställa upp på. Jag tog upp också en annan fråga i mitt anförande, och den handlade om sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagare. Det är ju viktigt att människor vågar satsa på att starta eget. När man bygger upp ett företag är det ofta rätt stora kostnader förenade med detta. Det är inte alltid så enkelt att teckna privata försäkringar i samband med det. Vi tycker att samhället också där borde erbjuda en trygghet i botten, även om man inte får så stor inkomst från det egna företaget. Man skulle kunna få ha med sig den inkomst som man hade vid tidigare förvärvsarbete. Finns det några möjligheter att regeringen lägger fram förslag om sådana förändringar?
Fru talman! Jag är inte beredd att rubba på det som vi kallar för inkomstbegreppet i våra socialförsäkringar. Inkomstbegreppet är viktigt både när vi diskuterar möjligheten att komma in i försäkringen och när vi diskuterar takhöjningarna. Men det är naturligtvis ytterst angeläget att lösa olika frågor för personer som av olika anledningar inte passar in i varenda del av mallen. Om det ska ske genom ett förändrat inkomstbegrepp är jag inte beredd att säga ja till, men det är möjligt att vi ska låta utredaren titta på om det finns andra vägar för att se om det är möjligt för egenföretagare att få ersättning från sjukförsäkringen från det han startar företaget fram till dess han kommer upp i en egen inkomst. Det har jag ingen uppfattning om just nu, men man kan låta utredaren titta på det. Återigen: Jag är inte beredd att ändra principen om att man ska ha en förvärvsinkomst för att kunna få ersättning från sjukförsäkringen.
Fru talman! Viss politisk retorik har jag väldigt svårt för. Det är när den ena parten är god och rättvis och den andra parten är ond och orättvis och verkligen syftar till att vara orättvis. Ingela Thalén, vi har nu samarbetat i nästan tio år kring pensionerna. Hade vi värderat varandra på det sättet hade det aldrig blivit något, och statsrådet hade aldrig fått så mycket beröm för den här reformen som nu har utdelats ute i Europa. Jag hoppas att jag slipper att höra sådant i framtiden. Den offentliga sektorn har högre sjukfrånvaro. Det kan bero på demografiska effekter, men det beror säkerligen också på en mängd andra förhållanden. Vi hade i motionen ett lite hårdhjärtat förslag. Vi sade att de får betala själva. Men i dag sade jag: Okej, varför kan man inte låta dem ha egeninträde så att de får en morot och kan arbeta fram bättre driftsformer och verkligen ta itu med problemen. Vad säger fru Thalén om det? Den andra frågan, som jag har tjatat om, gäller läkarnas sjukskrivningar. Man kan börja uppifrån och försöka att ordna upp den här typen av frågor. Men det verkliga arbetet sker väldigt jordnära. Vi vet att resultatet är bra. Det behövs inga fler undersökningar. Varför töva? Jag förstår det inte. När det gäller den tredje frågan sade vi nej till punkterna om samarbete med arbetsmarknadens parter osv. Det var egentligen som en demonstration. Man kan samarbeta med dem, men nu har man hållit på med det ända sedan 40-talet. Det gör inte mycket nytta, inte mycket skada heller, så man kan göra det i fortsättningen också. Men börja även att ta itu med de problem som finns nere på markplanet så att det blir en lösning.
Fru talman! Det är nog ingen del av arbetsmarknaden som har varit utsatt för piskan så mycket som den offentliga arbetsmarknaden har varit under ett stort antal år, med tanke på effekterna av den ekonomiska krisen. Det behöver vi inte upprepa här i dag, för det har vi diskuterat i riksdagen. Vi vet att mycket av den långtidssjukskrivning vi ser i dag är en effekt av att kvinnor har burit ett mycket tungt ansvar på sina arbetsplatser och till sist inte har orkat. Det vi nu gör är att vi tillsammans med offentliga arbetsgivare utvecklar metoder och tittar på erfarenheter. Arbetsgivarna går själva in med insatser. Det gäller arbetsmiljöinvesteringar och andra insatser som hör till arbetsgivarens ansvar. Avsikten är att vi från regeringens sida ska föreslå att man ska gå in i de delar där man kan dra slutsatser mera generellt för alla arbetsgivare. Jag är inte beredd att lägga fram förslag om något särskilt arbetsgivarinträde för den offentliga arbetsmarknaden. Trepartsdiskussionerna har nog inte förevarit kontinuerligt under så väldigt lång tid, som Margit Gennser säger. De bröts faktiskt av arbetsgivarna under en period när man hade en annan uppfattning. Jag tycker att det är jättebra att man är tillbaks i ett bra och konkret samtal. I dessa trepartssamtal ingår en diskussion om på vilket sätt man kan få fram bra styrmedel för att sätta press på företag, organisationer och offentlig arbetsmarknad, så att det skapas en bra arbetsmiljö på den lokala arbetsplatsen. När det gäller sjukskrivningsprocessen delar jag uppfattningen att de erfarenheter man har från försäkringsmedicinsk utbildning bör spridas. Vi vet också att SBU kommer att arbeta med en stor studie om sjukskrivning och sjukskrivningsprocessen. Det finns flera som är inne i den typen av arbete, och det ska vi naturligtvis understödja.
Fru talman! Det jag sade om arbetsgivarinträdet var bara ett förslag. Det måste naturligtvis undersökas. Men vad gäller hur man ska få läkarna att sjukskriva bättre finns det en praktisk modell. Det är bra att det sker undersökningar vid sidan om, men det är handling jag önskar. Vad gäller vilka företag och organisationer som haft piskan mest över sig skulle jag vilja säga att det ofta har varit väldigt svårt i den privata sektorn. Den offentliga sektorn har, på grund av att man har kunnat få in pengar lättare, under långt tid haft ett mycket bättre klimat. Jag tror också att man måste överväga andra stora förändringar. Folk som arbetar inom den offentliga sektorn ska kunna välja arbetsplats på ett helt annat sätt. Här vet jag att vi har många olika synpunkter, men jag tror att vi har ett stort problem. Kanske kan man komma närmare lösningen även där. Det har hela tiden förekommit samarbete mellan arbetsgivarna, regeringen och facket vad gäller arbetsmiljö osv. Andra problem har uppkommit, t.ex. förändringarna i företagshälsovården. Jag tror att det är väldigt viktigt att företagshälsovården också kan ge viss sjukvård. Den möjligheten tog man tyvärr bort.
Fru talman! Det har i debatten förekommit förslag om att man ska inskränka läkares rätt till sjukskrivning och begränsa den till en viss kategori av läkare. Regeringen har valt att inte gå den vägen utan i stället diskutera försäkringsmedicinska kunskaper. Jag menar att vi nu kommer att kunna arbeta med frågan om hur man ser på sjukskrivning. Är det en metod för att underlätta för människor att komma tillbaka i arbete, eller vill man med sjukskrivningen se till att sjukdomar eller skador som människor har drabbats av läks? Jag delar uppfattningen att det förebyggande arbetet är väldigt viktigt. Jag har inte berört det, för det är kanske mer Näringsdepartementets område. Det handlar om utveckling och utbildning av regionala skyddsombud och inte minst om företagshälsovårdens roll. Jag vill understryka att det är viktigt att företagshälsovården har en stark roll när det gäller just det förebyggande arbetet. Det kommer också regeringen att återkomma till efter diskussionen. Det ingår i diskussionen med parterna. En väldigt viktig fråga är vilken uppfattning parterna har om vad som är god kvalitet och vad som är bra företagshälsovård. Det kommer att ligga till grund för de förslag regeringen återkommer med när det gäller företagshälsovården, t.ex.
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera några saker som Ingela Thalén har tagit upp och även ställa några frågor. Det första är en kommentar till att statsrådet ifrågasätter om de borgerliga parternas besparingar är rimliga. Jag delar gärna med mig av de beräkningsunderlag som vi har. Allting som gäller besparingarna har vi gott underlag för. Det syns kanske inte att vi satsar pengar på rehabiliteringsförsäkringen när vi föreslår besparingar totalt, men första året satsar vi 1 1⁄2 miljard och sparar 1⁄2 miljard.

Fru talman! Jag tror säkert att ni har gjort skrivbordsberäkningar, Désirée Pethrus Engström. Jag är övertygad om det. Jag tror att ni har fått debet och kredit att gå ihop. Men ni har glömt en sak, och det är verkligheten. Det är 10 000-tals försäkringskasseanställda. Det är ett stort antal arbetsgivare och ett stort antal arbetsplatser. Allt detta ska också samverka med den ekonomiska beräkningen. Jag menar att era besparingar är så stora i förhållande till de insatser ni gör att det inte kommer att leda till några besparingar. Ert förslag är tack och lov inte utskottsmajoritetens förslag, och det känner jag mig trygg med. Jag tror att utskottsmajoriteten har en mycket rimligare uppfattning om på vilket sätt man kan åstadkomma besparingar. Förändringarna behövs, men jag tror inte att de omedelbart leder till dessa besparingar. Jag vill poängtera att Gerhard Larssons utredning är en viktig del i det arbete som regeringen håller på med. Elvapunktsprogrammet är enbart ett första steg. Vi har börjat med ordentliga konkreta insatser genom programmet. Désirée Pethrus Engström använder uttrycket att regeringen vill dra år tumskruvarna på arbetsgivarna. Det är inte alls sant. Arbetsgivarna har, efter beslut i denna riksdag, vissa uppgifter. De uppgifterna, menar jag, bör fullgöras. Vi har ingen anledning att jaga vare sig löntagare eller arbetsgivare. Var och en ska sköta den uppgift den har enligt lag, som riksdagen har fattat beslut om. När det gäller försäkringskassans roll menar jag att förtydligandet bör gälla den samordnande rollen. Karensdagsfrågan, slutligen, har varit föremål för utredningar, analyser, omräkningar och beräkningar. Jag kan bara beklaga att vi inte har hittat någon bra lösning, men vi har ännu inte gett upp hoppet. En bra lösning, som Pethrus Engström inte ställer upp på, är att ta bort karensdagen helt.
Fru talman! Då kan jag bara notera att statsrådet vill öka kostnaderna ytterligare i sjukförsäkringen genom att ta bort den karensdag som i dag finns. Jag tror inte att svenska folket känner oro för våra besparingar utan snarare för de ökande utgifter som vi kan se i budgeten. Det är det som är verkligheten, som vi diskuterar i dag. Jag anser att regeringen inte har kontroll på sjukskrivningskostnaderna. Samtidigt vill man höja taket i sjukförsäkringen, alltså gasa på ytterligare när det gäller försämringarna i den svenska ekonomin. Det här tycker jag är mycket oroväckande. Sedan vill man också gå på företag. Många småföretag kan drabbas genom att ni aviserar en förlängd sjuklöneperiod för arbetsgivarna i budgetpropositionen. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar från Ingela Thalén i dag om den avisering som finns i budgetpropositionen angående den förlängda sjuklöneperioden.
Fru talman! Nu är Désirée Pethrus Engström där igen. Först skruvar man åt arbetsgivarna, och sedan aviserar man en förlängning av arbetsgivarperioden. Regeringen skruvar inte åt arbetsgivarna. Vi anser att de ska ta det ansvar som den här riksdagen har fattat beslut om att de ska bära, och de ska fullfölja det. Sedan vill vi arbeta med arbetsmiljö, förebyggande frågor och rehabiliteringsfrågor i samverkan med parterna och i samverkan med samhällets resurser. Det är bl.a. det som trepartsdialogen utgår från. Vad regeringen pekar på i propositionen, och som också är en del av underlaget när det gäller på vilket sätt man kan komma åt branscher, är områden där man inte ser några förändringar i positiv riktning i fråga om arbetsmiljöförbättringar och att man följer den lagstiftning som vi redan har. Både arbetsgivare och arbetstagarparterna är intresserade av att diskutera ekonomiska incitament. Det kan vara morötter, eller det kan vara piskor. Det är inte avgjort på vilket sätt man ska genomföra detta. Men arbetsgivarna är faktiskt inte ointresserade av att diskutera just denna fråga. När det gäller karensdagsfrågan har jag inte något förslag i dag om att ta bort karensdagen, även om jag ska erkänna att jag är bekymrad över den långsiktiga hälsoeffekt som karensdagen har framför allt på kvinnor i vissa sektorer. Det bekymrar mig, men det är ju ingen lösning för de här grupperna att lägga på ytterligare karensdagar. Något sådant förslag kommer vi inte att lägga fram. Jag ska vara konkret när det gäller effekterna av karensdagen för dem som har flera arbetsgivare.

Fru talman! Jag vill först säga att jag är mycket tacksam för att ministern har tagit upp elvapunktsprogrammet här i debatten. Det är ju en väldigt viktig fråga, och jag har sett en del kommentarer kring det under hösten. En del säger att det inte är så mycket pengar som används till elvapunktsprogrammet, så det gör väl varken till eller från. Vi hörde en kommentar här i dag - jag tror att det var från Désirée Pethrus Engström från kristdemokraterna - om att det är fullständigt horribelt med elvapunktsprogrammet. Det är klart att man kan säga att just det här med pengar är viktigt, men hur mycket pengar som anslås är kanske inte alltid det viktigaste. Ibland handlar det om de signaler som vi politiker skickar ut och de signaler som statsråd skickar ut, hur vi fokuserar på problemen och hur vi initierar en debatt och en dialog - det behövs kring elvapunktsprogrammet, och det behövs kring ohälsoproblemen. Som jag ser det kommer vi alla att få jobba mycket hårt med de här frågorna under julhelgen och under våren. Jag vill därför fråga socialministern vilka frågor hon anser att det är mest angeläget att försöka fokusera kring i elvapunktsprogrammet och under den närmaste framtiden. Det berättas här om trepartsdialogen. Jag är väldigt glad för att det finns en samsyn och att det finns en vilja från parternas sida att inleda den här dialogen. Jag tror att den är väldigt viktig för framtiden. Kanske kan ministern också nämna om det finns några speciella svårigheter med dessa frågor.
Fru talman! Meningen med elvapunktsprogrammet är att det ska redovisa just bredden på det arbete som behöver göras. Jag nämnde i min inledning att de flesta av oss har varit med och diskuterat ohälsofrågor i lite olika sammanhang tidigare. Då har vi ofta resonerat om en åtgärd eller kanske några få åtgärder, och vi har gått in i det ena eller det andra politikområdet. Elvapunktsprogrammet har genom sin bredd insatser på flera olika politikområden. Det är enligt min mening just styrkan. Ska man då peka på prioriteringar skulle jag vilja säga att vårens arbete bör ägnas åt arbetslivsinriktad rehabilitering, metodutveckling, arbetsmiljöutvecklingen, hur skyddsombudens ställning ska kunna stärkas, företagshälsovården och på vilket sätt vi kan utveckla tillgängligheten och förkorta väntetiderna till viss vård och behandling. Det handlar inte minst om att utveckla vård och behandling kring stressutlösande sjukdomar som vi vet är i ökande omfattning bland mycket unga människor. De lite äldre kvinnorna och männen, dvs. de i min ålder, har en del andra sjukdomar och skavanker, men vi ser dessvärre en ökande sjukdomstendens hos unga människor. Den är kopplad till stressutlösande sjukdomar. Därför är detta enligt min uppfattning också en prioriterad och viktig fråga.
Fru talman! Jag tackar för svaret från ministern. Jag har också sett i tidningen - jag tror att det var i TCO-tidningen - att man har räknat med att det finns 6 000 fler skyddsombud i dag. Det tycker jag är väldigt glädjande. Det behövs fler skyddsombud, och det är väldigt viktig information som ministern ger här. Jag vill passa på tillfället när ministern är i talarstolen att också ta upp lite om EU-relaterade frågor. Vi i socialförsäkringsutskottet får ju hantera mer och mer EU-relaterade frågor. För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att socialförsäkringsfrågor och vår välfärdsmodell kan beslutas utifrån ett nationellt perspektiv. Visst kan man jämföra olika välfärdssystem, och man kan ha vissa indikatorer, och man kan utbyta kunskap mellan länder. Det tror jag är rätt så bra. Men att harmonisera socialförsäkringssystem är nog inte så bra. EU förespråkar nationell beslutanderätt inom det sociala området, men samtidigt pratar man gärna om en europeisk social modell. Jag ser lite faror i det här. Hur ser ministern på detta?

Fru talman! Det finns inga som helst antydningar eller tendenser i någon av medlemsstaterna att arbeta för en harmonisering av socialförsäkringsfrågorna eller pensionssystemen, utan samtliga medlemsländer uttrycker mycket tydligt att detta är nationella frågor. Sedan är det riktigt, som Sven-Erik Sjöstrand lyfter upp, att det finns en stark ambition i länderna att göra det bästa möjliga för sina medborgare utifrån pensionssystemen, sjukförsäkring, föräldraförsäkring m.m. Vi har likartade hotbilder i alla våra länder. Det handlar om den demografiska utvecklingen och om att vi har väldigt många människor som står utanför systemen. Och det finns en del andra problemområden som har att göra med fattigdom och utslagning. Mot den bakgrunden vill vi från medlemsländerna diskutera och utbyta erfarenheter. Men vi måste passa oss, så att vi inte översätter utbyte av erfarenheter, att lära av varandra och att studera varandras olika utvecklingar, till harmonisering. Samtliga medlemsländer avvisar nämligen harmonisering inom det sociala området när det gäller pensioner, föräldraförsäkring, sjukförsäkring och andra frågor som rör det nationella beslutandet.

Fru talman! Jag ska i mitt anförande beröra rehabilitering i samband med sjukskrivning. Det finns naturligtvis många frågor att belysa när det gäller socialförsäkringar, men jag har valt att fokusera på rehabiliteringen. Rehabiliteringsfrågor får ses i sitt stora sammanhang. De är beroende, eller rättare sagt avhängiga, av sjukskrivningsfrekvensen. Vi kan också se väldigt tydligt att sjukskrivningarna ökar, framför allt de långa sjukskrivningarna. Det här är väldigt problematiskt eftersom sjukskrivning ofta inte är den bästa vägen tillbaka till arbetsmarknaden och ett bra liv för de personer som är långvarigt sjukskrivna. Detta visar också den statistik som finns inom området. Resultatet är entydigt: Ju längre tid en person är sjukskriven, desto mindre är sannolikheten att personen återgår till arbetslivet. Därför är det så oerhört viktigt att det finns en väl fungerande rehabilitering. När det gäller de längre sjukskrivningarna, dvs. sjukskrivningar som är längre än två månader, svarar dessa för 90 % av samtliga sjukdagar. Det gör 75 % av statens kostnader för sjukskrivning. Dels innebär detta kostnader, som jag nämnde, dels - och framför allt - innebär det ett stort mänskligt lidande för de personer som är sjukskrivna, för deras anhöriga och också för deras vänner. Detta vill vi moderater förändra genom att förändra försäkringen för rehabilitering. För att sjukskrivningsperioderna ska bli kortare måste fler långtidssjukskrivna personer få möjlighet till rehabilitering. I dag är det endast 13 % av de långtidssjukskrivna personerna som får rehabilitering. Samtidigt talar socialförsäkringsutskottets ordförande om hur viktigt det är att vi ska ha höga skatter och fortsätta på den inslagna väg som socialdemokraterna står för. Varför är det i så fall endast 13 % av de långtidssjukskrivna som erhåller rehabilitering? Detta tycker jag snarare är ett tecken på att hela försäkringssystemet för rehabilitering måste förändras - inte lite, utan förändras från grunden. Vi moderater vill att försäkringskassan får ansvaret för rehabiliteringen. I dag är detta ansvar delat mellan arbetsgivare, försäkringskassa och hälso och sjukvård. Och vad är resultatet? Jo, 13 % rehabilitering. Ingen tar ansvaret, med andra ord. Vi moderater vill att försäkringskassan fullt ut får det ekonomiska ansvaret över de resurser som ska tillsättas för rehabilitering. Det innebär att försäkringskassan kan upphandla tjänster, kontakta involverade parter och, naturligtvis, utvärdera resultatet. Vilka metoder ska då försäkringskassan kunna använda? Ja, det handlar om att köpa rehabiliteringstjänster från hälso och sjukvården i det egna eller i något annat landsting, från privat hälso och sjukvård eller utomlands - dvs. där det finns bra rehabiliteringsinsatser. Med detta är vi övertygade om att utbudet av rehabiliteringstjänster kommer att växa och kvaliteten öka. Också inriktningen på rehabiliteringen kommer att förändras. Det kommer att bli en mångfald. För att försäkringskassan ska kunna ta sitt ansvar behöver den också utökat anslag. Vi vill ge försäkringskassan 765 miljoner för att kunna köpa tjänster men också 235 miljoner för att utöka personalmängden. Det behövs kompetent personal, och mer personal, på försäkringskassan. I ett längre perspektiv vill vi förändra försäkringens utformning. Den ska fortfarande vara gemensamt finansierad, men det ska vara möjligt för individen att välja det försäkringsbolag som erbjuder försäkringstjänsterna. Vitsen med detta är att om individen byter arbetsgivare kan fortfarande samma försäkringsbolag finnas med som ansvarigt om rehabiliteringsbehov uppstår. Om individen flyttar i landet finns också samma försäkringsbolag med som ansvarigt om behov av rehabilitering uppstår. Vi tror att det här är en modell som faktiskt kommer att göra det bättre. Det kommer att visa sig att fler personer än de få - 13 % av de långtidssjukskrivna - som i dag får rehabilitering kan få rehabilitering. Sedan har ju också arbetsgivaren ett centralt ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering. Det har tidigare framförts i debatten att det råder stora skillnader i arbetsmiljö när det gäller långtidssjukskrivning. I dag är det framför allt kvinnor med anställning inom offentlig sektor som är långtidssjukskrivna, med andra ord personer anställda inom icke konkurrensutsatt verksamhet. Det här vill vi ändra på. Vi moderater har visat hur vi vill att det ska gå till i andra motioner i andra utskott, så det går jag inte in på här. Jag kan dock säga att situationen inte är acceptabel. Självklart ska kvinnor också ha rätt till en bra hälsa, en bra arbetsmiljö och korta sjukskrivningar. För att arbetsgivarna ska ta sitt ansvar vill vi dels att det ska vara en mångfald av arbetsgivare, dels att detta ska kunna premieras genom att de arbetsgivare som har låg förekomst av längre sjukskrivningar ska erhålla lägre premier för rehabiliteringsinsatser. Fru talman!

Jag hoppas att den socialdemokratiska majoriteten är beredd att ta till sig en del av våra förslag så att det faktiskt blir en förändring och de människor som i dag är drabbade av långtidssjukskrivningar kan se ett slut på sin sjukskrivning. Fru talman!

Fru talman! Här i kammaren debatteras nu ett betänkande med stor betydelse för många enskilda människor. Det finns också många reservationer, och en av dessa handlar om att dröjsmålsränta bör utgå till en person vars ärende handlagts felaktigt av försäkringskassan. Alltsedan 1994 har försäkringskassan rätt att kräva dröjsmålsränta på de belopp som en person är skyldig. Eftersom försäkringskassan kan ta ut dröjsmålsränta borde även den som drabbas av försäkringskassans försenade eller felaktiga hantering kunna få ränta på sina pengar. Så måste också gälla om en utbetalning försenas eller om ett beslut överklagas och ändras till den klagandes fördel. Försäkringskassans regler är orättvisa, och därför måste lagstiftningen ändras. Det är viktigt för människors rättsuppfattning och tilltro till myndigheter att lika regler ska gälla för alla. För den enskilde är försäkringskassans beslut oftast av stor ekonomisk betydelse, då många i vårt land lever med små ekonomiska marginaler. Om den enskilda människan gjort fel och måste betala ränta är det väl logiskt att försäkringskassan kompenserar den som drabbas av felaktig eller försenad handläggning. Med förändrade regler skulle kostnaden för långsam handläggning tydliggöras och tvinga fram förändring i hanteringen så att försäkringskassans handläggningstider förkortades. Att sådana rent mänskliga regler saknas är oacceptabelt. Luckor i lagstiftningen bryter ned tron på rättsstaten. Det här området måste lagregleras så att försäkringskassan kommer att bli skyldig att betala dröjsmålsränta, liksom varje enskild individ är skyldig att göra i förhållande till försäkringskassan. I annat fall kan det hela uppfattas som ett avsteg från den i grundlag stadgade principen om likabehandling, dvs. allas likhet inför lagen. Fru talman! För alla som kommer att drabbas hoppas jag att motionerna som ligger till grund för reservation 24 skulle vinna gehör, och därför står jag naturligtvis bakom de moderata förslagen.

Fru talman! Jag tänker ta upp en mycket viktig fråga. Den gäller handikappersättningen. Jag har skrivit en motion, en bra motion, tycker jag. Jag tycker också att det är väldigt synd att inte utskottet har ställt sig positivt till den motionen. Men jag vill ändå tala om vad den innehåller och varför jag anser den vara väldigt viktig. Att leva med ett funktionshinder medför ofta höga merkostnader. Men för att kompensera dessa kostnader kan den enskilde ansöka om handikappersättning. Men handikappersättningen är så konstruerad att den enskilde inte kan erhålla täckning för alla merkostnader, trots att det finns ett stort behov. Socialstyrelsen konstaterar att personer med funktionshinder dels har sämre ekonomi, dels högre utgifter. Det kan vara direkta merkostnader och avgifter på grund av funktionshindret, men också dolda merkostnader därför att man inte har samma valmöjligheter som andra. Man kan vara i behov av en större bostad eller i behov av färdtjänst, som kostar mer än ett busskort. En person med funktionshinder når dessutom oftast taket för högkostnadsskydden inom sjukvård, behandling och läkemedel varje år, medan den som inte är funktionshindrad enligt Riksförsäkringsverkets bedömning i snitt har kostnader för två läkarbesök per år och kostnader för läkemedel med ungefär 200 kr per år. Kommittén för välfärdsbokslutet konstaterar i sitt betänkande Funktionshinder och välfärd att personer med funktionshinder fortfarande vid 1900-talets slut är betydligt mer utsatta för ofärd än befolkningen i övrigt. I relation till den officiella handikappolitikens målsättning, att funktionshindrade ska ha likvärdiga levnadsförhållanden, finns här en uppenbar välfärdspolitisk utmaning. Även denna kommitté hänvisar till kontantmarginaler 1998. Andelen som har problem med löpande utgifter har under åren 1988-1998 ökat från 19,7 % till hela 34,5 %. Handikappersättningen utgår i dag automatiskt till personer som är blinda, döva eller gravt hörselskadade. För personer med t.ex. rörelsehinder sker en individuell prövning, eftersom graden av rörelsehinder och därmed merkostnader och hjälpbehov varierar starkt. Den individuella bedömningen medför att den som så att säga kan prata för sig eller uttrycka sig skriftligt på ett bra sätt lättare får sina kostnader och hjälpbehov godkända. Den enskilde blir också beroende av handläggarens kunskaper och inlevelseförmåga i hur det är att leva med ett funktionshinder. Den som levt länge med ett rörelsehinder kan dessutom glömma bort vissa merkostnader, eftersom de blivit en normal del av livet och man inte alltid tänker på att det handlar om merkostnader. Personer som använder rullstol borde ges automatisk rätt till handikappersättning, eftersom de så gott som alltid har merkostnader och hjälpbehov som berättigar till handikappersättning. Handikappersättningen utgår i dag på tre nivåer, som vi alla känner till. För vissa grupper, som i dag har svårt att nå upp till den lägsta nivån, behövs ytterligare en nivå.

Fru talman! Jag har blivit kontaktad av en sjukpensionär i Göteborgstrakten om en uppenbar orättvisa i lagstiftningen kring pensionssystemet. Mannen, som har varit sjukpensionär under en längre period, fick under lång tid för låg ersättning av försäkringskassan. Det här beslutet överklagades efter många år, och mannen fick då rätt till högre ersättning. Men det visade sig att han inte hade rätt till dröjsmålsränta på ersättningen, och ersättningen var av betydande storlek. Däremot får enskilda personer betala tillbaka ett felaktigt utbetalat belopp plus ränta till försäkringskassan. Det här är inte rimligt och det kan, precis som Anita Sidén har framhållit i sitt inlägg, allvarligt minska människors förtroende för rättssamhället. betalar minsann ut ränta till sina kunder i liknande situationer. Tillfrågade personer på de privata bolagen var väldigt förvånade över hur försäkringskassan behandlar sina klienter. Justitiekanslern, som har fått det här ärendet på sitt bord från den berörde mannen, ansåg inte att försäkringskassan hade handlat fel, eftersom myndigheten agerat enligt gällande regler. Lagstiftningen är skev, och det finns ett kryphål som gör att staten slipper betala. Enda möjligheten för den här sjukpensionären är att söka skadestånd av staten. Det är en lång och besvärlig process. Då krävs det också att beslutet har föregåtts av fel eller försumlighet vid myndighetsutövning som staten ansvarar för. Det här har en enskild person, en sjukpensionär, väldigt svårt att bevisa, vilket i sin tur kan leda till skyhöga rättegångskostnader om man förlorar mot staten. Det gör att det inte är ett rimligt alternativ att stämma staten. Vem vågar ta den risken? Ett annat problem som uppdagats i samband med det här ärendet är preskriptionstiden. Om den drabbade faktiskt söker skadestånd av staten, på grund av felaktig hantering av löpande utbetalningar, uppstår ett problem, därför att preskriptionstiden helt sonika räknas från dagen för beslutet, trots att det i vissa ärenden borde vara mycket rimligare att räkna den utifrån varje enskild utbetalning. Det är orimligt att det inte går att söka skadestånd för en löpande utbetalning som försäkringskassan beräknat fel, för att dagen för beslutet ligger utanför preskriptionstiden. Det kan alltså uppfattas som ett avsteg från den grundlagsstadgade likabehandlingsprincipen, nämligen allas likhet inför lagen. Det här området måste regleras så att försäkringskassan blir skyldig att betala dröjsmålsränta, precis som varje enskild individ i Sverige är skyldig att göra detta i förhållande till försäkringskassan. Det är viktigt för människors rättsuppfattning och respekt för myndigheterna att lika regler ska gälla för alla. De ska gälla åt bägge hållen. De ska gälla myndigheter mot människor och människor mot myndigheter. Det är inte heller rimligt att kräva att man ska utsättas för påfrestande processer för att det ska uppmärksammas att det saknas lagreglering på området. Fru talman! Detta har jag redovisat i en motion, men tyvärr har utskottets majoritet inte begripit allvaret i frågan. Det är mycket upprörande. Jag kommer att återkomma på olika sätt.

Fru talman! Jag ska använda min tid för att tala om min motion Sf261, som handlar om att ideella föreningar behandlas olika vad gäller skattelagstiftningen. En del föreningar har fått undantag från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter för ersättningar till ledare och aktiva upp till en summa av ett halvt basbelopp. Andra föreningar med minst lika kostnadskrävande verksamhet har inte denna möjlighet. Utskottet har avstyrkt motionen med hänvisning till att det har gjorts så tidigare. I årets utskottstext hänvisas till att det i betänkande 2000/01:SfU5 lämnades en utförlig redogörelse för bakgrunden till nuvarande bestämmelser. Jag kan inte hålla med om det. Möjligen var redogörelsen omfattande, men det fanns inte då eller nu någon logisk motivering till att favorisera vissa ideella organisationer eller varför andra ska diskrimineras. Den enda motivering som utskottet hittills har presterat är att "undantaget från skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter hade uppkommit i första hand för att förenkla möjligheten till avdrag i avgiftssammanhang för idrottsutövares kostnadsersättningar". Jag har tidigare tagit exempel från mitt egna engagemang i föreningslivet. Jag gör det igen. Jag är med i två olika föreningar inom KFK KFUM:s verksamhet, dels i idrottsförbundet genom en volleybollklubb, dels i en scoutkår. Vilka utgifter och avgifter har jag då som utövare eller ledare? I den ena föreningen behövs idrottsskor, idrottskläder och resor till evenemangen. I den andra behövs friluftskläder, friluftsutrustning och resor till evenemangen. I det ena fallet gäller undantaget, i det andra inte. Det är klart att kostnaderna skiljer sig, men de är definitivt inte mindre för att jag är aktiv i en ideell förening som sysslar med friluftsverksamhet. Utöver det exempel jag har tagit upp här står alla kulturföreningar utanför denna möjlighet som idrottsrörelsen har. Inte heller här tror jag att kostnaderna är mindre än i de flesta idrottsföreningar. Fru talman! Den motivering som utskottet har lämnat är inte godtagbar. Tills en godtagbar motivering ges kommer jag att fortsätta att i denna kammare hävda att också övriga ideella föreningar har rätt att verka på samma villkor som idrottsrörelsens föreningar. Fru talman! Jag står fortfarande bakom motionen, men för tids vinnande väljer jag att inte yrka bifall till den.

Fru talman! Ärade ledamöter och fru statsråd i kammaren! Protokollsläsarna! Vi såg det i det krigshärjade Balkan, vi såg det i Östtimor och vi ser det i dag i Afghanistan. En av de allra första biståndsorganisationerna att gå in i krigshärjade områden för att hjälpa de mest utsatta av våra allra minsta systrar och bröder, de svårt skadade och sjuka barnen, är Läkare utan gränser. Här i Sveriges riksdag har vi följande uppfattning: Att vara biståndsarbetare och viljan att göra en insats för människor i nöd ska inte försvåras eller förhindras genom orimliga sociala konsekvenser om man blir sjuk, föder barn eller blir arbetslös. Därför har vi ett socialförsäkringssystem där enskilda biståndsarbetare från de stora biståndsorganisationerna till det allra minsta religiösa samfund omfattas av ett heltäckande försäkringsskydd. Men, fru talman, detta gäller inte svenska Läkare utan gränser. Den organisation som har tilldelats Nobels fredspris hamnar utanför regelverket på grund av uppenbara brister och får ett sämre skydd. Långvarig sjukdom innebär svåra ekonomiska konsekvenser. Ersättningen till de läkare som blir föräldrar är låg eller i vissa fall helt obefintlig. Den som drabbas av arbetslöshet efter hemkomst från en biståndsinsats har inte ens rätt till arbetslöshetsersättning. Fru talman! Det här är en helt orimlig situation som knappast kan ha varit riksdagens mening när man tidigare stiftade lagar och regelverk. Det är därför med bestörtning och stor besvikelse som jag ser hur socialförsäkringsutskottet föreslår avslag på den motion som jag har väckt där jag föreslår att man ser över lagstiftningen så att också de som arbetar för Läkare utan gränser omfattas av det generella försäkringsskyddet. Hur kan man som socialdemokrat i det här utskottet säga sig måna om de generella försäkringssystemen samtidigt som man accepterar att en organisation systematiskt exkluderas från att omfattas av försäkringsskyddet? Hur kan man som kristdemokrat i det här utskottet acceptera att biståndsarbetare från t.o.m. det allra minsta religiösa trossamfundet har ett försäkringsskydd men att man konsekvent diskriminerar biståndsarbetare från Läkare utan gränser? Den svenska sektionen skickade förra året ut 50 personer till världens krishärdar. Det gör Läkare utan gränser till en av de största organisationerna som skickar ut svensk sjukvårdspersonal. Det är personer som lämnar tryggheten här i Sverige, lämnar hög lön, arbetar för en symbolisk ersättning, lever under primitiva förhållanden, arbetar i extrema situationer under extrema förhållanden, ofta med fara för eget liv, för att bistå människor i största nöd. Utskottets ovilja att se över lagstiftningen så att också dessa ca 50 personer om året omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och den nonchalanta skrivningen och motiveringen om att "deras skydd måste tillgodoses på annat sätt än genom den svenska socialförsäkringen", som de för övrigt själva har varit med om att betala in till, är en skam för Sveriges riksdag. Jag hoppas därför att tillräckligt många ledamöter har en så stark integritet vid omröstningen i eftermiddag att de faktiskt är beredda att stödja reservation 5, så att också biståndsarbetare från Läkare utan gränser omfattas av det generella socialförsäkringssystemet. Jag yrkar självklart bifall till reservation 5.
Fru talman! Utskottets ställningstagande i denna fråga har absolut inte att göra med någon form av värdering av det arbete som Läkare utan gränser gör. Jag delar naturligtvis Lars Ångströms uppfattning om att de gör ett mycket värdefullt arbete och är värda all respekt. Det är inte det detta ställningstagande handlar om. Det handlar om hur vi ska bedöma denna organisation i förhållande till den svenska lagstiftningen. Huvudsätet för Läkare utan gränser finns inte i Sverige utan finns - om jag kommer ihåg rätt - i Nederländerna eller i Belgien. Det handlar om hur vi ska se på organisationstillhörigheten. Det handlar inte om en värdering av organisationen Läkare utan gränser. Vi gör inga enskilda undantag i vår lagstiftning. Det vore märkligt om vi skulle göra det i detta fall. Det handlar om att ha ett skydd i upp till ett år. Det borde vara möjligt att klara sig inom den gränsen. Det är ett ganska generöst skydd. I slutändan, mot bakgrund av de förhållanden som gäller denna organisation, måste man genom organisationens försorg lösa denna fråga.
Fru talman! Jag har inte för en sekund trott att utskottets motiv för att avstyrka förslaget ligger i att man inte uppskattar insatserna från Läkare utan gränser i kris och krigsområden i världen. Men kvar står det faktum att det är den enda organisationen som skickar ut biståndsarbetare som inte omfattas av socialförsäkringssystemet på grund av, som jag uppfattar det, uppenbara brister. Organisationens sätt att organisera sig, där svenskar skickas ut av ett annat kontor som organiserar själva utlandsuppdragen, gör att den hamnar mellan stolarna. Den omfattas inte av EU:s regelverk och den omfattas inte heller av Sveriges regelverk. Det är det som jag finner vara helt orimligt. Det måste gå att se över den svenska lagstiftningen så att också en ny organisation som sysslar med biståndsarbete, som Läkare utan gränser är, kan omfattas av det generella försäkringsskyddet. Det är ju också ett faktum att de här svenska sjuksköterskorna och läkarna som frivilliga ställer upp och gör en oerhört viktig insats själva betalar till försäkringssystemet med sin skatt. De bidrar till detta, men på grund av hur regelverket är utformat hamnar de utanför. Det finns flera exempel på det. Därför tycker jag att det är ett högst rimligt förslag som jag har lagt fram för riksdagen om att se över regelverket och lagstiftningen så att också arbetare från Läkare utan gränser kan omfattas av försäkringsskyddet. Det är inte förenat med några stora kostnader för samhället, för det handlar bara om ett femtiotal biståndsarbetare varje år. Det kan inte vara omöjligt att forma regelverket så att också dessa 50
Fru talman! Jag nöjer mig bara med att säga att Lars Ångström själv i sin replik pekar just på komplikationen när det gäller organisationen Läkare utan gränser. Det handlar alltså om att dem som man skickar ut avser andra länder. Man har sitt hemvist i Belgien eller Nederländerna. Det är det som är komplikationen. Vi bygger ju inte vår socialförsäkringslagstiftning utifrån enskilda undantag. Men det som jag kan ta till mig och som jag tycker kan vara intressant att titta på är om vi i ett EU-perspektiv skulle kunna titta över frågan. Det som man kan titta på är naturligtvis återinträdet i sjukförsäkringen och i socialförsäkringarna i övrigt. I det anförande som Lars Ångström höll inledningsvis tyckte jag mig kunna höra att det fanns en antydan om att vi i utskottet på något sätt skulle ha någon annan uppfattning om värdet av de insatser som Läkare utan gränser gör. Så är det naturligtvis inte. Det är inte utifrån det som vi har tagit ställning, utan frågan gäller hur vi ska betrakta Läkare utan gränser, organisationen som helhet och dess hemvist. Det är det som det handlar om.
Fru talman! Nej, vi har inte olika uppfattningar om värdet. Däremot har vi uppenbarligen helt olika uppfattningar om huruvida dessa biståndsarbetare ska skyddas av, ingå i och omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Berit Andnor pekar på komplikationen med hur organisationen är strukturerad och organiserad. Det faktum att det råkar vara komplicerat kan väl aldrig vara ett argument för att den inte ska omfattas av det generella försäkringssystemet! Tvärtom får man då se efter hur man kan lösa problemet med komplikationen. Detta är de facto svenska läkare och svenska sköterskor som arbetar på svenska sjukhus som frivilligt ställer upp i de här viktiga insatserna i krigsområden runtom i världen. Det är svenska läkare och svenska sjuksköterskor som år efter år själva har betalat in till försäkringssystemet. Om det sedan råkar vara komplicerat att forma systemet så att också dessa personer täcks av det kan, fru talman, aldrig vara ett argument för att låta bli att se över försäkringsskyddet och försäkringssystemet. Jag upprepar min förhoppning från mitt anförande om att tillräckligt många ledamöter i riksdagen ska se att det faktum att det råkar vara komplicerat är ett dåligt argument för avslag, och se att man bör se över försäkringssystemet så att också dessa 50 personer kan omfattas av det. Jag hoppas att det finns så stark integritet hos så många att vi kan få ett stöd för reservation nr 5 i eftermiddag.

Fru talman! Det nya ålderspensionssystemet medför många fördelar för den enskilde och för samhället. För samhället innebär förändringen att pensionssystemet är anpassat för att vara hållbart inför de förändringar som kommer att genomföras i såväl demografi som ekonomi i framtiden. För den enskilde individen innebär det att det nya pensionssystemet ger större möjligheter att planera för den framtida pensioneringen än vad tidigare system gjorde. Men det förutsätter också att de politiska beslut som fattas här i riksdagen ger individerna möjlighet till långsiktig planering. Med anledning av ovanstående ställer vi moderater oss bakom det förslag som Genomförandegruppen har utarbetat. Det förslaget ligger också till grund för regeringens förslag om att senarelägga starten av sent efterlevandeskydd för pensionstid inom ramen för premiepensionssystemet till år 2003 i enlighet med vad som anförs i SfU7. När vi sedan kommer till utgiftsområde 11 förtjänar vikten av långsiktighet och konsekvens i politiken återigen att påpekas - just för att det ska vara möjligt för människor att planera och ta ansvar för sitt liv och sin ekonomi. Därför förordar vi moderater en annan inriktning av politiken avseende detta område och även avseende den ekonomiska politiken än vad regeringen föreslår. Den moderata politiken utgår från individen. Vi vill ha en moderniserad arbetsmarknad med avregleringar, lägre skatter och lägre offentliga utgifter men också en politik där ingångna avtal från statens sida uppfylls och inte kortsiktigt ändras. Just dessa kortsiktiga ändringar i de politiska besluten undergräver nämligen medborgarnas förtroende för det politiska systemet, skapar osäkerhet och gör det omöjligt att planera och ta eget ansvar och känna en säkerhet inför framtiden. Man ska inte behöva oroas inför vad som komma ska. Vi moderater vill tillföra utgiftsområde 11 ytterligare 180 miljoner utöver regeringens budgetförslag. Vad vill vi med detta belopp? Jo, dels vill vi betala tillbaka den del av folkpensionen som undanhölls av staten under perioden 1993-1998. Under denna period beräknades nämligen pensionerna utifrån ett basbelopp minskat med 2 %. Därför anser vi att de personer som uppbar folkpension under denna period ska få sin pension förhöjd utifrån ett prisbasbelopp med 2 %. Kostnaden är liten för staten, men som jag nämnde tidigare är betydelsen oerhört stor för den enskilde pensionären just för att detta visar på respekt för individen och på att de beslut som är fattade tidigare inte kortsiktigt kommer att ändras. Det finns mycket att säga om bostadstilläggen. Det särskilda bostadstillägget för pensionärer har visat sig vara kostnadsdrivande genom att kommuner höjer hyressättningen och tar ut större kostnader för pensionärerna. Det blir ingen bättre ekonomi för den enskilde individen. Det finns ytterligare en aspekt på detta: Ska det verkligen uppfattas som eget boende när pensionärer bor i flerbostadsrum i ett särskilt boende? Detta är en fråga som regeringen borde se över och definiera om. Vad är det egna boendet? Vi vill att bostadstillägget för pensionärer ska återställas till den ersättningsnivå som gällde före den 1 januari 2001, dvs. 90 % av boendekostnaderna mellan 100 kr och 4 000 kr i månaden. Som jag nämnde bör detta göras för att undvika att kommunerna använder bostadstillägget som ett sätt att utöka sin ekonomi. Vi vill också förbättra situationen för de sämst ställda pensionärerna så att de erhåller en skälig levnadsnivå. När det gäller den beräkning av den bidragsgrundande inkomsten som görs vill vi att den enskilda pensionären själv ska besluta hur förmögenheten ska räknas när det gäller bostaden. Som det är i dag är det endast permanentboende i ett småhus som räknas. Varför ska det vara så? Varför ska det inte vara den enskilda pensionären som själv avgör om avdrag ska göras för ett småhus, för en fritidsfastighet eller för en bostadsrätt. Som det är i dag styrs denna beräkning väldigt mycket. Det kan inte vara meningen att man via politiska beslut ska gå in och styra hur pensionärerna ska leva sitt liv. En annan fråga som är oerhört viktig kan inte ha missats av någon riksdagsledamot. Det gäller änkepensionerna. Det är återigen enskilda individer som har drabbats av förändringar i lagstiftningen. År 1988 beslutade riksdagen om förändringar av änkepensionssystemet. Detta gjorde man mot bakgrund av att förvärvsfrekvensen för kvinnor hade ändrats osv. Men det kom ett nytt beslut 1997 som innebar ett direkt brott mot de överenskommelser som var gjorda tidigare. Det fanns ett beslut i riksdagen om att änkepension skulle utgå till de kvinnor som hade blivit änkor före pensionsdagen. Men med det nya beslutet ska änkepensionen inkomstprövas. Detta har lett till att den ekonomiska situationen för många kvinnor har omkullkastats och totalt förändrats i jämförelse med vad som faktiskt var beslutat och förutspått tidigare. Det finns väl ingen ledamot här i riksdagen som har kunnat undgå att se hur kvinnorna har drabbats. Regelbundet står det änkor här utanför riksdagshuset och vill få gehör för sin fråga. Jag tycker att det är på tiden att också riksdagen uppmärksammar denna situation och ser till att hålla det löfte som en gång har getts här i riksdagen. Regeringen talar ofta om sin vilja att stötta utsatta grupper. Visa detta också i praktisk handling! Det finns ett utmärkt tillfälle att göra detta nu. Vi moderater vill återställa övergångsreglerna för änkepensionerna till det som gällde före den 1 april 1997. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 29. Jag står naturligtvis också bakom våra övriga reservationer.

Fru talman! Nu är vi inne på socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1 utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. På det här området finns anslagen till ålderspensioner, efterlevandepensioner, Vi kan konstatera att det efter budgetuppgörelsen blir ett par förbättringar när det gäller bostadstillägget för pensionärer, BTP. För det första höjs ersättningsnivån för BTP från För det andra höjs åldersgränsen för när hemmavarande barn ska anses som självförsörjande från 18 Jag tänker i första hand uppehålla mig vid BTP anslaget. Här har Vänsterpartiet två reservationer, dels en om kvinnors beroende av bostadstillägg, dels en om framtida ersättningsnivå inom bostadstillägget. När det gäller kvinnors beroende av BTP hänvisas det till att detta följs fortlöpande inom ramen för jämställdhetspolitiken. Regeringens mål med jämställdhetspolitiken, dvs. att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden, har vi vänsterpartister självfallet också skrivit under. Det är samma politik som vi står för. Det gjorde vi även före förhandlingarna. I den här frågan hänvisar utskottet kvinnors stora beroende av BTP till utgiftsområde 14:5 Jämställdhetspolitik, och det väcker en del frågor. Vad jag kan se handlar det här området i första hand om kvinnor och män i yrkesverksam ålder, även om det allmänt uttrycks att de ekonomiska resursernas fördelning mellan kvinnor och män fortlöpande följs. Jag är rädd för att frågan om den höga andel BTP-beroende bland kvinnor försvinner i den stora mängden frågor som måste belysas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Här anser jag och Vänsterpartiet att en separat utredning bör ske angående kvinnors stora beroende av BTP, men jag lyfter inte den reservationen utan väntar till nästa som handlar om framtida mål när det gäller ersättningsnivån inom BTP. Skälet till att jag inte lyfter den förra är mera att begränsa voteringarna och mindre att just denna reservation om BTP Fru talman! Jag passar redan nu på att yrka bifall till vår reservation 33 om framtida ersättningsnivå inom bostadstillägget. Den handlar ytterst om att många låginkomstpensionärer har ett dyrt boende. Det finns i praktiken inga alternativ för de här pensionärerna. De är helt enkelt hänvisade till höga boendekostnader. Med en på sikt högre ersättningsnivå blir träffsäkerheten än bättre, som vi ser det, framför allt för många kvinnor. Detta är dock ett mycket blygsamt krav från vår sida. Vi säger att det är ett framtida inriktningsmål. Vi anger inte någon framtida genomförandetidpunkt, även om målet på 95 % var ett av våra förhandlingskrav, vilket kan noteras till protokollet. I den här frågan är vi så blygsamma att vi inte ens säger när statsfinanserna så tillåter, som det annars heter när det gäller taken i sjukförsäkringen och a-kassan. Vi vill bara ange färdriktningen, men icke. Utskottet anser inte att riksdagen nu ska uttala sig om det framtida målet när det gäller ersättningsnivån inom BTP. För vår del är det bara att beklaga, men vi kommer igen. Om vi ser på de övriga anslagsområdena har vi ett särskilt yttrande under anslaget ålderspensioner. Det handlar om pension till gift pensionär under punkt 22. Här vill vi markera att inriktningen bör vara att pension ska utgå med lika stort belopp oavsett civilstånd för att jämställa pensionärer med alla övriga i samhället. Varför åtminstone inte uttala att detta bör genomföras när finanserna så tillåter? Vad säger ni i Genomförandegruppen? Jag låter bollen gå vidare. När det gäller de olika borgerliga förslagen på det här utgiftsområdet tror jag att jag avvaktar till replikomgången. Nu tänker jag gå över och prata allmänt om pensionerna. Jag var tidigare inne på de jämlika villkor som utskottet hänvisar till när vi i Vänsterpartiet vill ha en särskild utredning om kvinnors höga beroende av BTP. Hur är det då med det nya ålderspensionssystemet? Finns det jämlika kvalifikationsmöjligheter för män och kvinnor där? Låt oss se hur det är med detta. I inledningen till avsnittet om utgiftsområde 11 i betänkandet står det att det nya ålderspensionssystemet bärs upp av livsinkomstprincipen. I den information som annars rent allmänt ges om ålderspensionssystemet framhålls att det ger goda möjligheter för enskilda att påverka storleken på pensionen genom ökade förvärvsinkomster. Har då män och kvinnor samma möjligheter att öka förvärvsinkomsten under intjänandetiden? Såvitt vi kan förstå visar alla tillgängliga fakta på att så inte är fallet. Vänsterpartiet menar att det nya pensionssystemets konstruktion i relation till hur arbetstiden och det sociala livet i övrigt ser ut är orättvist mellan män och kvinnor sedda som grupper. Det nya pensionssystemet bygger på en inkomstmaximering för dem som vill ha en någorlunda hygglig pension i framtiden. Problemet är att inte alla har samma möjlighet att påverka sina inkomster. Som grupp sett tvingas kvinnor i större utsträckning att ofrivilligt arbeta deltid. Hur det då blir med deras inkomstmaximering är lätt att räkna ut. Deras framtida pensioner blir lägre. Detta gäller även om kvinnor och män skulle ha samma möjligheter och beträffande möjligheterna att få heltidsarbeten. Då är det helt plötsligt lönen som spökar. Lönediskrimineringen är utbredd, och även det bidrar till att intjänandemöjligheterna i stort ser olika ut mellan kvinnor och män. Låt mig gå tillbaka till något som har tydligare anknytning till utgiftsområde 11, nämligen det grundskydd i det nya pensionssystemet som framgent kommer att utgöras av garantipensionen. Såvitt vi förstår kommer det under lång tid att vara så att en stor del av befolkningen åtminstone i någon utsträckning blir beroende av garantipensionen. Denna pension finansieras via statsbudgeten. Men om vi framgent skulle få ett negativt samhällsekonomiskt utvecklingsförlopp blir följden att behovet av garantipension kommer att öka. Vilka konsekvenser detta skulle få för statsbudgeten vill regeringen inte i något sammanhang redovisa. Varför denna ovilja? När det gäller betänkandet SfU:7 Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstiden har vi för dagen inga kommentarer. Möjligtvis skulle vi kunna säga: Vad var det vi sade? Till slut, fru talman: Jag står givetvis bakom Vänsterpartiets två reservationer på det här utgiftsområdet, men för att få en rimlig hantering av voteringarna yrkar jag bifall endast till reservation nr 33.
Fru talman! Jag vill fråga Claes Stockhaus om Vänsterpartiet är berett att bidra till ett beslut som innebär att det beslut som togs här i riksdagen i december 1996 med stöd av Vänsterpartiet nu upphävs? Beslutet innebar att det utfärdade löftet om änkepensioner bröts. I dag, fem år senare, tycker jag att det är dags att se till att änkorna återigen garanteras en ekonomisk trygghet. Är Vänsterpartiet berett att medverka till detta?
Fru talman! När det gäller änkorna vet säkert Margareta Cederfelt att vi i förhandlingar har försökt driva denna fråga. Vi har nått så långt som vi har kunnat hitintills, men den här frågan kommer självfallet hela tiden att vara aktuell från vår sida. De små förbättringar som har skett är vad vi hittills har kunnat åstadkomma. Jag kan inte säga så mycket mer i den frågan, men det skulle kanske också vara lämpligt att ställa en fråga till Centerpartiet lite längre fram i debatten om hur Centern ser på detta.
Fru talman! Ja, frågan kommer att ställas. Claes Stockhaus säger att Vänsterpartiet inte har nått ända fram. Kommer Vänsterpartiet att driva frågan om att återställa änkornas ekonomiska trygghet?
Fru talman! Ja, det kommer att bli nya förhandlingsomgångar om vi får en liknande konstellation efter kommande val. Den som har stridit hårdast för denna fråga i vår partigrupp är Ulla Hoffmann, och om hon finns kvar här under nästa mandatperiod lär det med all säkerhet komma att ryka rejält om henne även då.

Fru talman! Vi debatterar nu utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Jag vill gärna läsa upp rubriken över utgiftsområde 11 ännu en gång, med lite eftertryck: Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Visst låter det vackert! Vem vill inte ha det så? För att uttrycka det ännu tydligare: Det kommer vi alla att kräva. Frågan är bara om någon kommer att notera våra krav, eller om man i framtiden kommer att säga till oss: Håll tyst med vad du får! Pengarna räcker inte till mer än så här. Betänkandetexten beskriver med vackra ord vår nya stora innovation på utgiftsområde 11, nämligen det nya pensionssystemet, som träder i kraft 2003. Det är bra. Det är genomtänkt och en förutsättning för framtida pensionsutbetalningar. Men vad är regeringens stöd och hjälp till dagens pensionärer utan ATP annat än några extra smulor från den rikes bord? Även om regeringen föreslår och även driver igenom en viss höjning av pensionstillskottet, anser inte kristdemokraterna detta vara tillräckligt. Antalet pensionärer med låg eller ingen ATP blir visserligen allt mindre, men för den skull ska de inte glömmas bort. Det är bra med regeringens förslag om medeltillskott på området, men fortfarande anser vi att dessa människors pensioner är alltför låga. Kristdemokraterna vill därför anslå ytterligare I sammanhanget kan man inte låta bli att kommentera det märkliga i att gifta och sammanboende ska ha olika ekonomiska spelregler. Det borde vara en rättighet i svensk lagstiftning att pension ska utgå oberoende av civilstånd. Det är ett krav som kristdemokraterna driver även inom t.ex. skatteområdet, där man i lagstiftningen fortfarande envisas med sambeskattning. I enlighet med vårt särskilda yttrande nr 5 vill jag erinra kammaren om kristdemokraternas förslag om att höja pensionstillskottet med 200 kronor per månad kvarstår. Fru talman! Jag vill också när det gäller frågan om efterlevandepension till vuxna med eftertryck återigen läsa upp rubriken Ekonomisk trygghet vid ålderdom. I betänkandet tas även upp ekonomisk trygghet vid händelse av sorg. Omställningspension utbetalades före april 1997 i tolv månader. Därefter sänktes tiden till sex månader. Det är ett beslut som har drabbat många hårt. Ingen sörjande människa vill i ett dylikt läge komma till beslutsfattare med önskemål om att rätta till felaktigheterna. Nej, ansvaret för att visa empati i detta sammanhang är vårt. Det är märkligt att socialdemokrater kan sätta sig över människor som redan har det svårt. Vid sorg och ensamhet borde man inte drabbas av ekonomiska spörsmål. Man har i ett sådant läge nog med andra frågor och problem. Därför är det glädjande att läsa om ett kommande åtagande om att omställningspensionen ska utsträckas till tio månader efter 2003. Men jag vill fråga kammarens företrädare för regeringen: Varför återställer inte regeringen omställningspensionen till tolv månader redan per omgående? Beror det på att man inte bryr sig om den ekonomiska tryggheten för dessa grupper? Nu önskar jag att det skulle vara tillräckligt med denna grupp. Men, ack, så är det inte. Vid samma tillfälle, 1997, drabbades även änkorna av en påtaglig indragning, som vi nyss har hört, som är en ren och skär konfiskation. Deras män hade under flera år blivit invaggade i den då okända men nu bevisade falska förhoppningen att folkpensionsavgiften skulle gälla som premie för ett livsvarigt avtal för efterlevande. I enligt med då gällande avtal borde det ha fungerat än i dag. Men även på detta område kunde regeringen tillsammans med Centerpartiet sätta sig över enskilda människor och kräva indragning av utlovad och dessutom under kortare eller längre tid utbetald efterlevandepension. Jag tror att vi är många som känner enskilda kvinnor som drabbats. Om inte vill jag välkomna kammarens ledamöter ut på Mynttorget för att samtala med ihärdigt demonstrerande änkor. De har stått där i ur och skur sommar och vinter för att påtala sin avtalade rätt till änkepension efter avlidna makar. Nu läser vi i betänkandet att reglerna ska anpassas år 2003, men det är inte tillräckligt. Kristdemokraterna anser att änkorna ska kompenseras redan nu och återfå sin tidigare utbetalade änkepension. Det är inte svårt att ställa frågan. Jag förväntar mig här och nu, fru talman, svar på följande fråga. Vad ska jag svara änkorna när jag direkt efter denna debatt kommer att möta dem ute på Mynttorget? Vad ska jag svara min tidigare arbetskollega som förlorat ca 3 000 kr i månaden efter skatt när hon nästa gång ringer till mig för att fråga om beslutet i kammaren har blivit till hennes fördel eller nackdel? 1999/2000 konstaterades under utskottets bedömning att frågan om änkepension bereds inom Regeringskansliet och att regeringen ämnar återkomma i frågan. Det har nu kommit flera propositioner sedan dess. Regeringen har inte återkommit i denna fråga på ett för oss kristdemokrater godtagbart sätt. Snarare är det så att den har negligerat både frågan och änkorna. Det är ännu en grupp människor som regeringen sätter sig över, och den bestämmer var skåpet ska stå. Jag förstår inte hur t.ex. Claes Stockhaus kan acceptera detta och samarbeta i denna fråga med regeringen eftersom Vänsterpartiet var starkt kritiskt till detta förslag 1997. Vi hörde just Claes Stockhaus vällovliga ord om jämställdhet och omtanke om kvinnorna. Det skulle vara glädjande om vi kunde få ett stöd från Vänsterpartiet när vi snart ska gå till omröstning avseende reservation 29. Med anledning av detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservation 29 under punkt 23. Jag ska också helt kort beröra bostadstillägget för pensionärer. Kristdemokraternas syn på detta är att fritidsfastigheter inte bör räknas in i underlaget för inkomstprövning av BTP. Vi har nämnt det tidigare i andra debatter. Vårt förslag, som dock föll i finansbeslutet, har finansierat möjligheten att fritidsfastigheter inte ska räknas in i underlaget för BTP. Vi anser att det är ett intrång i livskvaliteten. Många äldre har ett litet torp eller sommarhus för att kunna unna sig miljöombyte. Det besparar dem säkerligen från en och annan krämpa också och som följd blir det lägre sjukvårdskostnader. Alla borde vara på det klara med möjligheten att avstå från fritidsfastigheter i underlaget för BTP. Men vi ser att regeringen gång på gång vill klämma ut allt vad som går från låg och medelinkomsttagare. Är det så man ska behandla sina äldre? Ingen lyx, och inte ens det som de själva har sparat ihop till. Nu ska denna lilla enkla förmån räknas in i förmögenhet och underlag till BTP. Resultatet blir försäljning och inskränkning av livskvaliteten. Kristdemokraterna anser det är fel, fru talman. Jag refererar i övrigt till våra reservationer, som jag också står bakom, och som vi dessutom har fogat till detta betänkande, och likaså vårt särskilda yttrande.
Fru talman! Kenneth Lantz ställde en fråga, och en fråga ska besvaras. Jag tänker besvara den så här. Kenneth Lantz vet mycket väl att det i en förhandling handlar om att ge och ta. Man bryter inte en förhandling på en enskild fråga. Det måste vara helt avgörande för politikens inriktning i stort i så fall. Jag vet inte om Kenneth Lantz tänker kandidera nästa period. Hans parti eftersträvar i varje fall att det ska bli en borgerlig seger i nästa val. För att det ska kunna bli en regering krävs väl att de fyra borgerliga partierna ingår. Då blir det i stället er tur att försöka övertyga Centern och diskutera med dem den inställning de haft tidigare just i fråga om änkorna. Det kanske blir en svårare variant än för vår del. Vi försöker ändå vid varje förhandlingstillfälle att lyfta frågan, och vi kommer framåt lite smått allteftersom. Nu senast blev det 30 miljoner. Det blir säkert mer längre fram om vi har den här konstellationen. Jag kan bolla tillbaka frågan. Vid en eventuell borgerlig seger nästa val kanske ni får svårare att få med alla på vagnen.
Fru talman! Det var en ganska enkel fråga att besvara. Vi har inte brutit några avtal. Därför har vi heller ingenting att skämmas för inför änkorna. Vi har inte gått ut och lovat någonting annat än vad vi har kunnat hålla. Vad beträffar samarbetet med Centern i just denna fråga tänker jag svara med precis samma mynt som regeringen har sagt men bevisligen inte har infriat, nämligen att vi tänker återkomma i frågan. Jag är helt övertygad om att vi ska lyckas med en förhandling tillsammans med Centerpartiet i den här frågan. Låt mig vända tillbaka till Claes Stockhaus med en fråga. Man bryter inte förhandlingar, men bryter man avtal? Jag uppfattade det som att Vänsterpartiet var på vår sida genom att trycka på rätt knapp 1996. Är det avtalet brutet i dag? Den frågan vill jag bolla tillbaka.
Fru talman! Kenneth Lantz vet mycket väl att frågor som har avgjorts tidigare kan vid ett förhandlingstillfälle få justeras till en del om det är en mindre del i ett större sammanhang. Vi försöker ändå lyfta frågan vid varje tillfälle. Det är Kenneth Lantz väl medveten om, eftersom vi har nått en liten del. Vi har i varje fall nått längre än vad kristdemokraterna har kunnat nå, men det är i och för sig inte så konstigt eftersom de är i opposition. Vi har i varje fall nått en bit på vägen. Frågan kommer ständigt att vara aktuell. Det märkte väl Kenneth Lantz i mitt replikskifte med Margareta Cederfelt. För oss är frågan viktig. Men det är många frågor som ska avgöras i en förhandling. Vi kommer att driva på. Det kan vi lova.
Fru talman! På ett sätt skulle jag kunna tolka det som att det finns förhoppningar om man låter hjärtat vara med och bestämma. Känslan finns bevisligen hos Claes Stockhaus m.fl. att vara med om att återställa änkepensionen i omröstningen. Låt oss se när omröstningen är framme vid beslut. Nu har inte Claes Stockhaus någon mer replikrätt. Men han talar så väl och varmt om jämställdhet. Vi kan ta ett annat exempel där vi har sett att regeringen inte har nått ända fram. Det gäller jämställdhet inom förmögenhetsbeskattningen. Där hade vi haft möjligheten att ta bort sambeskattningen om vi kunnat enas. Men inte ens på det området fanns det möjlighet att uppleva ett stöd från Vänsterpartiet.

Fru talman! Av alla våra socialförsäkringar är pensionssystemet den allra största och förstås en av de allra viktigaste. Det handlar om hur vi ska få möjlighet att, på gamla dar när vi inte har löneinkomster, kunna ha en hygglig tillvaro och känna tryggheten under det yrkesverksamma livet att så kommer att ske. Vi har i vårt land genomfört en mycket stor pensionsreform - jag vågar nog säga att det är en av de största som något industriland har genomfört de senaste decennierna. Dess grundläggande innehåll känner kammarens ledamöter väl. Det som nu pågår efter att vi tog ställning 1994, i den breda fempartiöverenskommelsen, är genomförandet av reformen. På några punkter har det inte gått så rasande fort under de sju socialdemokratiska åren, men sakta men säkert läggs byggsten till byggsten vad gäller genomförandet. Vi har snart alla pusselbitarna på plats. Det finns några undantag, och icke oväntat rör det sådana saker som Socialdemokraterna inte har varit så förtjusta i men som de har kommit överens om. Detta ska vi väl få återkomma till i andra sammanhang inom kort. Helt nyligen har Riksförsäkringsverket och andra som haft i uppdrag att försöka bedöma hållfastheten i det nya pensionssystemet redovisat sina senaste bedömningar av detta. Det har de gjort i samband med ett uppdrag som handlar om den s.k. automatiska balanseringen, det system som är tänkt att vara med för att om det krävs kunna införa en lägre indexuppräkning, en bromsad sådan, än vad som finns i huvudreglerna för systemet. Dessa beräkningar visar, kan jag i all korthet nämna, att med de mest sannolika antagandena om framtiden förefaller inte den s.k. bromsen behöva användas. Ingen av oss känner framtiden - det kan förstås komma att ske på ett annat sätt om det går väldigt dåligt i ekonomin eller i världen eller om det på annat sätt blir för dålig balans mellan de pengar som betalas in och de förmåner som pensionärerna ska ha. Just nu ser beräkningarna för de kommande decennierna förvånansvärt goda ut. Med vad man får uppfatta som någorlunda rimliga antaganden, av typen att vi över tiden ska kunna åstadkomma en tillväxt i vår ekonomi på i genomsnitt 2 %, att de pengar vi placerar med relativt fria placeringsregler i genomsnitt ska kunna ge drygt 3 % om året och ett antal andra antaganden ser det relativt hyggligt ut, som sagt var. En av huvudprinciperna i det nya pensionssystemet är det vi ibland brukar kalla raka rör, att det ska finnas ett samband mellan det man betalar in och det man får ut. Den principen är mer genomförd i det nya pensionssystemet än i kanske något annat system i världen. Det finns ett par undantag. Ett av dem gäller en stor konflikt som har funnits mellan den borgerliga sidan och den socialdemokratiska sidan och har gällt de s.k. avgifterna ovanför taket. Där blev det en uppgörelse om att man skulle se till att hälften av avgifterna ovanför förmånstaket var kvar, dvs. de avgifterna ger ingen pensionsrätt. Enligt borgerlig uppfattning är detta förstås fel, men det ingår som en del av uppgörelsen. Vi fick i den delen nöja oss med att bli av med hälften, eftersom det tidigare var fulla avgifter ovanför taket. Ett annat, mindre undantag från principen om raka rör har gällt huruvida man kan få pensionsrätt när man är under 16 år även om det dras pensionsavgift. Nu har glädjande nog genomförandegruppen på den punkten landat på att ta bort detta undantag och även göra det retroaktivt. Det kommer ett förslag till riksdagen, stött av de fem partierna, som innebär att sommarjobbare och andra också ska få pensionsrätt för sina pengar. Principen om raka rör ska upprätthållas. Detta rör förstås inte så väldigt många människor i vårt land. Häromåret rörde det sig om drygt 3 000 ungdomar, tror jag, som debiterades avgift utan att få några rättigheter för det. Det kommer nu att införas retroaktivt fr.o.m. 1999. Det rör sig om kanske 8 000-10 000 ungdomar som får se värdet av detta med raka rör, även om deras intresse för sina pensionsrättigheter kanske inte är så överväldigande när de börjar första årskursen i gymnasiet eller vad det kan vara fråga om. Vi hoppas förstås att vi på sikt ska kunna nå en enighet även om att ta bort de andra avstegen från principen om att det ska vara raka rör mellan avgifter och förmåner. Vårt nya pensionssystem har väckt ett mycket stort internationellt intresse. Redan året efter det att vi tog beslut här i kammaren, 1994, beslöt man i Italien om en liknande reform, dock med en avsevärt längre genomförandetid. Det innebär väl att det finns betydande ekonomiska problem för dem att hantera den ändå. Polen, Lettland och flera andra länder har beslutat om reformer som mycket liknar den svenska pensionsreformen. Denna månad kommer man i Ryssland att vid en andra läsning ta en pensionsreform som innehåller betydande likheter med det som vi har beslutat i denna kammare. Så sent som i förra veckan har OECD i sin rapport om Frankrike gett dem rådet att införa någonting som kallas ett aktuellt neutralt system. Bakom detta konstiga uttryck döljer sig det som vi på svenska brukar kalla livsinkomstprincip. Med tanke på pensionsreformens breda uppslutning är det stor enighet om en stor del av pensionsområdet mellan åtminstone fem av de politiska partierna. Men det finns undantag. Ett undantag är det som har införts - tyvärr - för några år sedan, att sänka pensionärers bostadstillägg om de har fritidshus. Vi har motsatt oss denna förändring från första början och försöker varje år vinna majoritet för att ta bort bestämmelsen. Det har inte lyckats hittills, och vi har väckt liknande förslag nu i höst. En annan punkt där vi är oense gäller förkortningen av omställningspensionen när någon har blivit änka eller änkling, som i ett slag sänktes från tolv till sex månader våren 1997. Där har vi förespråkat att man ska ha kvar tolvmånadersgränsen. Skälet är uppenbart. Det är en mycket stor omställning i en människas liv att bli av med sin livskamrat, och det kan också få stora ekonomiska konsekvenser. Att då ha så kort tid på sig som sex månader är enligt vår mening inte anständigt. Något lite har vi fått gehör för de här synpunkterna, i och med att regeringen nu har släpats fram till en ståndpunkt att man år 2003 tänkte förlänga det till tio månader i stället för de sex månaderna. Vi kvarstår vid vår uppfattning att det omedelbart borde höjas till de gamla tolv månaderna. Den mest upprörande besparing som har ägt rum under det i vissa avseenden tuffa 90-talet i vårt land var den kraftiga försämring av änkepensionerna som fattades beslut om i denna kammare våren 1997. Det är inte bara min uppfattning, utan även forskare med anknytning till socialdemokratin har beskrivit detta som det största avsteget från den svenska välfärdsmodellen som har ägt rum under det senaste decenniet. Det är märkligt att det inte har hänt något mer på det här området. Vänsterpartiet har i likhet med oss från början kritiserat den här försämringen. Det har vi förstås tyckt vara bra. Det var säkert många änkor som i valrörelsen 1998 tyckte att det var bra att höra hur man från Vänsterpartiets sida, minst lika högt som från Folkpartiets sida, kritiserade detta. Många av änkorna trodde förstås att det skulle bli något resultat när man fick den samverkan som nu finns mellan Vi får ju höra i denna kammare hur ledande företrädare för Vänsterpartiet, som partiets gruppledare i socialförsäkringsutskottet Ulla Hoffmann, slåss så att det ryker om det. Då är det bara att konstatera att de förändringar som man har lyckats uppnå under de år som har gått sedan 1998 är i en sådan takt att, om jag har räknat rätt, fru talman, man kommer att ha lyckats med sitt vallöfte någon gång omkring år 2072. Jag är intresserad av att höra Lennart Klockares bedömning, om han tycker att jag har räknat i huvudsak rätt vad gäller Vänsterpartiets framgångar eller om jag har räknat fel på något år. Till Socialdemokraterna vill jag ställa frågan: Om det nu är så att man på punkt efter punkt har genomfört återställare, om den socialdemokratiska partikongressen kände sig så uppmuntrad och pigg av den ekonomiska situationen i riket att man röstade igenom ett antal nya krav på reformer, vad är det då som gör att socialdemokratin är så oerhört emot att rätta till den här stora attacken som gjordes mot änkepensionerna? Vad är det som gör att man tydligen i förhandlingar med Vänsterpartiet står emot allt vad man orkar och nästan ställer kabinettsfråga på att få behålla änkepensionernas stora försämring? Jag tror att det finns ett antal personer, inte bara de änkor som många av oss har träffat utan många andra, som undrar vad som ligger bakom socialdemokratins oerhörda envishet just på den här punkten i fråga om att slå vakt om försämringarna i änkepensionerna. Fru talman!

Fru talman! Det område vi nu debatterar berör den ekonomiska äldrepolitiken inom utgiftsområde 11, som berör bl.a. ålderspensionen, efterlevandepensionen och bostadstillägget till pensionärer. Nuvarande folkpension och pensionstillskott kommer från år 2003 att ersättas av en garantipension, och dessutom kommer ett äldreförsörjningsstöd att införas som från samma år ska ingå i utgiftsområdet. De insatser som har gjorts under 1990-talet för att sanera statens finanser har även drabbat pensionärerna. Emellertid vidtogs åtgärder för att skydda de pensionärer som har de lägsta inkomsterna genom förbättringar i bostadstillägget och i pensionstillskottet. Bostadstillägget har mer än fördubblats sedan 1993. Pensionärerna som kollektiv har trots allt klarat saneringen bättre än andra grupper, t.ex. i jämförelse med ensamstående med barn, även om det finns enskilda pensionärer som har haft det svårt. Ekonomin för äldre har utvecklats i en positiv riktning, bl.a. beroende på att nya pensionärer har en högre ATP. Detta bekräftas av SCB:s stora levnadsnivåundersökning och nu senast i slutbetänkandet Det nya ålderspensionssystemet innebär att kommande generationer kommer att få en pension som är anpassad till vad ekonomin och demografin tillåter. Bl.a. innebär det att ATP för ålderspensionärer fr.o.m. 2002 följsamhetsindexeras. Detta innebär att ATP huvudsakligen ska följa inkomstutvecklingen i stället för prisutvecklingen. Fru talman! Jag kan konstatera att åtskilliga förbättringar har genomförts under senare år, särskilt för de pensionärer som har de lägsta inkomsterna. Utskottet anser att det är viktigt att tillgängligt utrymme för ekonomiska förbättringar används selektivt. Därför föreslås i budgeten förbättringar av bostadstillägget och en utvidgning av skattereduktionen. Följsamhetsindexeringen, som ska börja tillämpas från årsskiftet, innebär att tilläggspensionen för dem som är födda 1936 och tidigare räknas upp med 3,28 %. Enbart prisuppräkningen hade medfört en uppräkning med 2,71 %. Trots förbättringar på många områden är det viktigt att pensionärernas ekonomiska förhållanden fortlöpande uppmärksammas. Regeringen föreslår även att en skattejustering ska göras så att de med ATP får en skattereduktion. De som har låg eller ingen ATP får en engångsutbetalning i samband med att besked om slutlig skatt erhålls, dvs. som regel i augusti. De kommer att få Fru talman! Det är några motioner som jag skulle vilja kommentera. En sådan motion handlar om att pensionen skulle likställas mellan gifta och ogifta. Detta skulle beröra dem som är födda 1953 och tidigare samt pensionärer som uppbär garantipension. En sådan förändring har kostnadsberäknats till över 5 miljarder kronor. De partier som står bakom överenskommelsen ansåg att dessa medel borde användas till mer angelägna delar av grundskyddet i pensionssystemet. Jag vill understryka det som partierna bakom överenskommelsen var överens om, dvs. vikten av att vårda pensionsöverenskommelsen. Ändringar som ska göras måste ske i samförstånd mellan de partier som står bakom överenskommelsen. Om något av partierna börjar att motionera för förändringar kan det lätt börja gunga i en sådan överenskommelse. Jag tror att alla partier skulle kunna tänka sig att göra någon justering i det ursprungliga förslaget, men jag hoppas att vi med den anda och inriktning som har gällt också kan vårda den här överenskommelsen. Som jag tidigare har redogjort för har kraftiga förbättringar gjorts inom BTP, alltså bostadstillägg till pensionärer. Nu föreslår regeringen att bostadstillägget ska förbättras ytterligare. Det kommer i huvudsak kvinnor med låga pensioner till del.

Den övervägande delen av dem är kvinnor. Moderaternas förslag innebär att taket för den högsta bostadskostnad som kan godkännas ska sänkas med 500 kr, alltså från 4 500 till 4 000 kr, samt också att golvet på 100 kr ska återinföras. Det innebär en försämring av bostadstillägget med 585 kr i månaden. Fru talman! Det finns några motioner från den borgerliga sidan om att fritidsfastigheter inte ska ingå vid beräkningen av BTP. Frågan har tidigare behandlats vid ett flertal tillfällen i denna kammare. Och av den av riksdagen nyligen beslutade nya BTP lagen framgår att stödet är utformat som ett individinriktat stöd av grundskyddskaraktär, där bidragstagarens samlade ekonomi ska vara avgörande för rätten till stöd. Därför anser utskottet att det är rimligt att inte enbart kapitalavkastningen utan även själva förmögenhetsinnehavet påverkar den bidragsberättigades rätt till BTP. Fru talman! När det gäller efterlevandepensionen har åtgärden varit nödvändig för att sanera statens finanser. Utskottet ser positivt på förslaget att höja åldersgränsen för hemmavarande barn från 18 till 20 år. Detta medför förbättringar för änkor med barn. Även kompensationsnivån i bostadstillägget medför förbättringar för änkorna. Regeringen kommer dessutom under januari månad nästa år att föreslå ytterligare förbättringar inom änkepensionen. De förslag till försämringar inom BTP-området som Moderaterna föreslår skulle innebära ytterligare försämringar för änkorna utifrån den lagstiftning som gäller. Moderaterna vill ju i andra sammanhang ge sig ut för att vara änkornas förespråkare. Även om Moderaterna skulle få gehör för sitt förslag att avskaffa inkomstprövningen, innebär det att det blir de änkor som i dag har bostadstillägg som skulle drabbas av Moderaternas förslag, och det är ju de änkor som har de lägsta inkomsterna. Men det är kanske helt i sin ordning enligt den moderata politiken att det är personer med låga inkomster som ska drabbas av deras politik och att mer välbeställda gynnas. En minskning av pensionen för de änkor som har BTP i dag skulle innebära en försämring med 585 kr i månaden. Det tycker jag inte är en bra och rättvis politik. Utskottet har i ett tidigare betänkande behandlat omställningspensionen, som kommer att förlängas från sex till tio månader från 2003 och till tolv månader från 2005. Utskottet förutsätter att regeringen återkommer med förslag till riksdagen om en tidigareläggning av tolvmånadersperioden om det ekonomiska utrymmet medger detta.

Fru talman! Jag har lyssnat på Lennart Klockares anförande och blir mer och mer häpen. Lennart Klockare säger att det moderata förslaget innebär kraftiga försämringar. Hur kan det göra det? Det stämmer inte. Lennart Klockare svarar inte på frågan om änkorna och deras situation. I ett enda slag, i december 1996, ryckte Socialdemokraterna undan mattan för änkorna. Det fanns ingen respit. Den bara drogs in. Handlar en ansvarskännande regering på det viset mot utsatta grupper i samhället, för Lennart Klockare måste väl ändå hålla med om att änkor är att betrakta som en utsatt grupp? Lennart Klockare kanske även talar med änkorna här utanför riksdagen emellanåt. För det fanns ett löfte. Regeringen har - med stöd av beslut som har fattats här i riksdagen - begått ett löftesbrott mot änkorna. Återställ snarast änkepensionen! Det gäller speciellt nu, fru talman, med tanke på att Lennart Klockare talade om att ekonomin är bra och att det är dags att genomföra reformer. Innan fler reformer genomförs - se till att återställa löftespotten så att inte den typen av skrot finns i bagaget!
Fru talman! Det Margareta Cederfelt säger betyder att det här med sänkningen av bostadstillägget inte innebär någon försämring för pensionärerna. Det blir jag lite överraskad över. Att de änkor som har bostadstillägg i dag och ingen inkomstprövning av änkepensionen drabbas av 585 kr i månaden i försämrat bostadstillägg, är inte det en försämring, Margareta Cederfelt? Det här med änkepensionen var ju en nödvändighet, precis som vi skriver i vårt betänkande, för att sanera ekonomin. Jag tror att alla i den här kammaren vet hur ekonomin såg ut 1994 och vad som är åtgärdat efter den tiden. Det tycker jag att vi ska vara glada för allihop. Änkorna är en av de grupper som har fått vara med och betala det här. Därför har vi nu också sett till att göra förbättringar. Vi har höjt bostadstillägget, vilket påverkar änkepensionerna. Vi har också inkomstprövningen. Vi ändrar nu åldersgränsen för dem som har barn från 18 till 20 år. Vi har höjt pensionstillskottet, vilket också innebär förbättringar. Det kommer ytterligare förbättringar i den proposition som kommer att läggas fram nu i januari.
Fru talman! Kan Lennart Klockare svara på om änkepensionen kommer att återställas? När det gäller bostadstillägget finns det många åtgärder som regeringen skulle kunna genomföra för att faktiskt göra ekonomin bättre för pensionärerna. Om vi ser hur det är i många regioner i landet så har faktiskt fastighetsskatten ökat. Det påverkar den ekonomiska situationen betydligt mer, och gör det värre, för pensionärerna än vad detta med bostadstillägget gör. Vidare har vi frågan: Är bostadstillägget till för pensionären eller för att öka intäkterna i kommunen? Det tog jag upp i mitt anförande. Jag anser att den form av tillägg som görs ska vara till för pensionären. Men tillbaka till frågan om änkorna: Varför vill inte socialdemokratin se till att upphäva det tragiska löftesbrott som beslutades här i kammaren i december 1996. Det är fem år sedan i dag. Se till att återställa situationen för änkorna!
Fru talman! Först och främst vill jag ta fasta på det som Margareta Cederfelt säger om att fastighetsskatten har ökat. Nu måste det väl ändå vara så, Margareta Cederfelt, att vi föreslår sänkning av fastighetsskatten. Det är i så fall värdet på fastigheterna som man äger som har ökat. Därför kan det bli förändringar. Men vi föreslår också en regel som innebär begränsningar av hur mycket man får betala i fastighetsskatt. Jag skulle vilja kommentera en sak som Margareta Cederfelt nämnde i sitt inledningsanförande. Där säger hon att man ska få välja vilken bostad som ska vara permanentbostad. Permanentbostaden är väl ändå den bostad som jag bor i regelbundet under året? Om det är en liten bostad i staden och jag har en stor fritidsfastighet någon annanstans är det ju märkligt med den moderata politiken. Då ska man få välja den här fritidsfastigheten som sin permanentbostad för att man kanske ska komma i åtnjutande av ett bostadstillägg eller av lägre skatter för fastigheten. Jag tycker att det rimmar väldigt illa. När det sedan gäller änkepensionen har jag ju sagt att det har varit en nödvändig åtgärd för att sanera ekonomin. Det tycker jag att vi har lyckats väldigt bra med, och det skulle vi gärna kunna ha en eloge för. Vi tittar nu på änkepensionen, och jag har ju också sagt att det kommer en ny proposition i januari. Men vad den innehåller kan jag inte svara på, inte i dag i alla fall.
Fru talman! Jag ställde en fråga till Lennart Klockare, nämligen frågan om vad det var som gjorde att socialdemokratin var så oerhört angelägen om att i huvudsak behålla försämringarna för änkorna. Samtidigt talar man ju väl som regering om hur läget ser ut i den svenska ekonomin och hur den socialdemokratiska partikongressen känner sig uppmuntrad att föreslå nya pigga reformer. Jag fick inte riktigt något svar på det, tyckte jag. Vad är det som gör att engagemanget är så stort att de stackars vänsterpartisterna, trots att de slåss så det ryker, inte åstadkommer mer än de gör? Det tycks ju vara de som åstadkommer förbättringarna och inte de socialdemokratiska förhandlarna om jag har förstått vad som har sagts i kammaren. Så jag har kvar den frågan: Varför är man så angelägen om att behålla huvuddelen av försämringen? Sedan ställde jag i det inlägget också, fru talman, en fråga till Vänsterpartiets företrädare som gällde om jag hade räknat rätt när jag sade att det som nu åstadkoms av de samverkande partierna i landet sker i en sådan takt att försämringen av änkepensionerna kommer att vara upphävd omkring år 2072. Jag fick inget svar från Vänsterpartiet på den frågan, men eftersom det är samma politik det handlar om kan jag hänga på den frågan till Lennart Klockare. Blir det med de reformer som Lennart Klockare nu har försvarat så att man är klar omkring år 2072 eller har jag räknat fel?
Fru talman! Jag skulle vilja börja med änkepensionen. Det här har ju, som jag också har sagt till Margareta Cederfelt, varit en nödvändighet. Det tror jag nog också att de flesta trots allt inser att det har varit. Alla i det här samhället har fått bidra till denna sanering. När det gäller änkepensionen har det skett förbättringar efter hand genom olika steg som jag också har berättat om. Vi kommer, som jag säger, också med en proposition i januari. Då får vi se vilka förbättringar som ligger där. Det finns väl mycket som vi skulle vilja använda pengar till generellt sett i samhället; välfärden och allting annat. Men det handlar naturligtvis om att använda pengarna och medlen på så sätt att vi inte kommer tillbaka till den ekonomiska situation som rådde vid maktskiftet under 90-talet. Sedan var det detta med tiden och hur Bo Könberg har räknat ut när det skulle vara återställt med Vänsterpartiets takt. Ja, Bo Könberg, jag har inte ens reflekterat över tanken att jag skulle sätta mig ned och räkna på de sakerna. Men jag är imponerad av att Bo Könberg ägnat tid åt att räkna på det. Jag kan varken bekräfta eller dementera att han har gjort rätt. Jag tyckte nog att det fanns viktigare uppgifter än att räkna på den saken.
Fru talman! Jag får tacka Lennart Klockare för hans omtanke om min tid. Det värmer att höra något sådant. Men det är väl mer på ytan. Bakom det hela låg den mycket allvarliga frågan: Är det så att i det som nu justeras, den stora försämringen av änkepensionerna, är det relativt lite pengar? Det försökte jag illustrera med ett räkneexempel. Jag tror att jag i huvudsak har räknat rätt. Det är mycket små förbättringar som sker jämfört med den stora försämring som genomfördes från våren 1997. När Lennart Klockare säger det som man så ofta har sagt från socialdemokratiskt håll, att alla var tvungna att hjälpa till för att de var så kärva tider, är det något som låter sig sägas. Det innebär förstås någonting som de allra flesta är beredda att hålla med om. Problemet på den här punkten är bara att det inte finns någon grupp i vårt samhälle som har drabbats så hårt av åtstramningarna under 90-talet som änkorna. Lennart Klockare kan ju rätta mig i sin sista replik om jag har fel på den punkten, alltså om han själv kan hitta någon grupp som har drabbats hårdare. Ledande forskare med socialdemokratisk anknytning, jag tänker då på Joakim Palme, som nu senast har utrett frågan om välfärden under 90-talet, har ju beskrivit just änkepensionsförsämringen som det största avsteget från den svenska välfärdsmodellen. Folkpartiet och jag är alltså inte alldeles ensamma om att betrakta det här som retorik. Till slut vill jag säga att ni har ju inte gjort särskilt mycket åt saken senare, sedan ekonomin har förbättrats.
Fru talman! Det är en fråga som Bo Könberg har ställt till mig varje gång som vi har haft denna debatt, nämligen om det finns någon grupp i samhället som har drabbats hårdare. Frågan är hur Bo Könberg räknar, om han räknar i reella kronor eller om han räknar i förhållande till den ekonomi som man har och vilka konsekvenserna är. En hundralapp för Bo Könberg kanske inte är så mycket, men en hundralapp för en ensamstående mamma kanske är helt avgörande. Och i det avseendet har faktiskt deltidsarbetande kvinnor och ensamstående mammor säkert drabbats hårdare. Och det visar också forskningen, bl.a. det välfärdsbokslut för 90-talet som Bo Könberg hänvisade till. Jag tycker att det är svar på frågan. Jag vill naturligtvis i min politik värna om de människor som har det svårast i samhället och har de lägsta inkomsterna. Och så var det också när vi införde änkepensionen. Vi gjorde undantag som värnade de kvinnor som hade låga inkomster eller låga pensioner så att de inte skulle drabbas. Vi undantog kvinnor. Vi undantog naturligtvis dem som är över 65 år, eftersom de fick folkpension från ålderspensionen. Vi gjorde alltså redan då undantag för att beakta att inte just dessa kvinnor skulle drabbas av den förändring som man gjorde i lagen.
Fru talman! Jag vet inte om det var en liten indirekt replik på mitt anförande som Lennart Klockare gav kammaren här när han i inledningen av sitt anförande rubricerade dagens betänkande på följande sätt, att vi har att debattera den ekonomiska äldrepolitiken. Är tryggheten helt bortglömd nu från socialdemokraterna? Jag har läst att det heter ekonomisk trygghet vid ålderdom. Och jag trodde faktiskt att vi skulle få svar på en del frågor angående just tryggheten, och då med bäring på den ekonomiska delen. Fru talman! Jag vill också passa på att återigen - det kan verka lite tjatigt, men droppen urholkar ju till slut stenen - ta upp änkepensionen. Det kommer förmodligen en återställare. Nu har vi hört att det ska komma någonting i början av 2002. Mig veterligt är det ett valår, så man kan ju tänka sig resultatet av den här lilla propositionen, som förhoppningsvis ska innebära en förbättring för änkorna. Eller ska det bli en försämring för änkorna? Vi har inte fått svar på hur det blir i reala tal. Beredningen har emellertid inte varit så kort. Den har pågått under drygt två år, 1999 2000. Det meddelades då att regeringen håller på att bereda ärendet. Och framåt 2002 kanske man är redo för en liten avrapportering av det hela. Om man höjer, eller återställer, änkepensionen, ska den finansieras genom den kommande höjningen av den totala fastighetsskatten? Att ni har sänkt procentsatsen vet både jag och kammaren i övrigt. Men den totala boskatten har ju de facto höjts i vårt land.
Fru talman! Jag ska börja med det som jag sade i inledningen. Vi diskuterar i dag den ekonomiska äldrepolitiken. Och det finns väl ingenting som är mer viktigt i äldrepolitiken än att man har en trygghet. Det tycker jag att dessa människor verkligen ska kunna känna när de på sin ålders höst behöver samhällets stöd och ha en trygg pension osv. Och det är precis det som vi gör. Och den politik som vi för borgar för att människor även i framtiden ska kunna ha en trygghet i sitt leverne. Det är viktigt. Men om Kenneth Lantz har tolkat mig som att jag har lovat någon återställare så är han väldigt duktig på att övertolka. Det har jag inte sagt. Jag har talat om att det kommer en proposition i januari 2002 när det gäller änkepensionen. Då hoppas jag att det finns någonting som ytterligare förbättrar för änkorna, och det är jag övertygad om att det kommer att göra.
Fru talman! Låt det då få bli en möjlighet för Lennart Klockare att bekräfta för kammaren att det åtminstone inte blir en försämring. Och då tänker jag på det totala kostnadsläget. Låt det inte bli så att man tar med den ena handen och ger med den andra. En taxeringshöjning för våra fastigheter kommer att slå oerhört hårt för det stora flertalet när man nu också ska räkna in fritidsfastigheter och annat, och vi har sambeskattning av förmögenheter. Listan kan bli ganska lång när det gäller det som drabbar den enskilda människan. Låt oss få höra att det inte blir en försämring ekonomiskt sett totalt framöver för änkorna och de medborgare som är pensionärer.
Fru talman! Tydligen tycker Kenneth Lantz att om människors ekonomi förbättras och de blir mer förmögna osv. så ska det inte påverka t.ex. bostadstillägg, änkepension, osv., vilket det indirekt gör - om man får en ökad förmögenhet får man ett mindre bostadstillägg. Eftersom bostadstillägget reduceras kan reduceringen av änkepensionen också bli större. Kenneth Lantz sade själv att vi sänker nivån på fastighetsskatten. Och vi inför också en spärr för att människor inte ska behöva betala så mycket. Men om fastigheten ökar i värde och man blir mer förmögen så sade jag redan i mitt inledningsanförande att det då är rimligt att den totala ekonomin för människorna ska beaktas när det ska göras förändringar i politiken, och då blir det också konsekvenser i bostadstillägget, vilket också ger konsekvenser för änkepensionen. Men i den proposition som kommer ska vi inom ramen för de 30 miljoner som vi redan tidigare har beslutat om se till att det sker förbättringar för denna grupp. Sedan vet jag inte om det kan komma någonting. Men jag kan inte lova något.
Fru talman! Många har talat om ekonomisk trygghet vid ålderdom, vilket jag har skrivit som rubrik för mitt anförande. Det borde vara en självklarhet i vårt svenska samhälle. Trygghet är något som vi alla oberoende av ålder vill känna och uppleva. Trygghet är också något som vi kan skapa och förmedla till andra. Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Politiken måste möjliggöra för var och en att växa som människa och förverkliga sina drömmar. Detta gäller självklart också våra äldre. Att kunna överblicka och påverka, att ha så stor kontroll som möjligt över sin egen tillvaro är en förutsättning för välbefinnande, kreativitet och livskvalitet. Skapande och kreativitet är grunden för ekonomiskt välstånd och en förutsättning för att individer, oberoende av ålder, ursprung, social bakgrund eller boendeort, ska uppleva och känna livskvalitet. Centerpartiet utgår från att varje människa har förmåga att förvalta sina möjligheter och att kunna ta ansvar. Grundläggande för individen är frihet från tvång och att själv få fatta sina beslut och ta ansvar för dem. Grundläggande för staten är att skapa jämlika villkor genom t.ex. rätt till ekonomisk trygghet och social omsorg. Fru talman! För de flesta människor är tryggheten självklar, det sociala nätverket starkt och den ekonomiska standarden bra. Men en del människor i Sverige, och det är inte så få, har det ganska svårt ekonomiskt. Den ekonomiska tryggheten handlar om att få det att gå ihop för dagen. Ibland är socialtjänstens bedömning avgörande för om man får ekonomin att gå ihop, om pengarna ska räcka till det allra nödvändigaste. Centerpartiet har förslag inom olika områden som ger pensionärerna större ekonomiskt utrymme. Vi vill t.ex. höja pensionstillskottet med 3 000 kr per år. Detta gynnar de pensionärer som lever med minsta marginaler, med lägst pension. Det är en stor andel kvinnor som återfinns i gruppen pensionärer med enbart grundpension och pensionstillskott. När folkpensionen och pensionstillskottet år 2003 ersätts med garantipension föreslår vi även en höjning av garantipensionen. Våra förslag som berör pensionärerna går ut på att höja i botten, att höja för dem som behöver det allra bäst. Centerpartiet har ett annat förslag som också gynnar många av våra pensionärer. Vi vill införa ett nytt skattesystem som innebär bl.a. att alla skattepliktiga får en skatterabatt på 10 000 kr per person. Eftersom pensionärerna fr.o.m. 2003, när det nya pensionssystemet börjar gälla, kommer att betala skatt precis som löntagare kommer alla pensionärer att få ett större konsumtionsutrymme att disponera efter eget val med vårt skatteförslag. Vårt förslag med sänkta inkomstskatter ger pensionärerna mer pengar kvar i plånboken. Att ekonomin går på högvarv i Sverige märker inte alla människor av. När det ekonomiska utrymmet är så litet att man har svårt att klara sitt uppehälle då är det svårt att känna glädje och tillfredsställelse över att det går bra för Sverige. Fru talman! Politiken för våra äldre kan inte utgå från att alla är lika. Pensionärernas villkor och behov varierar, och var och en måste behandlas med utgångspunkt från ens egna förutsättningar och ens egen vilja. Äldrepolitiken tenderar ibland att enbart handla om vård och omsorg, om stödjande insatser och omhändertagande. Perspektivet måste vidgas och behandlingen av våra äldre, de som är en växande andel av befolkningen, måste ses som en resurs precis som övriga individer i Sverige. Det är helt felaktigt att samhället betraktar våra äldre som individer som enbart är i behov av omhändertagande i stället för som individer som kan tillföra något till samhällets utveckling och vars livserfarenhet är en mycket stor resurs. Begrepp som vi i Centerpartiet anser ska vara vägledande för äldrepolitiken är delaktighet, självförverkligande, oberoende, värdighet och sist men inte minst trygghet. Fru talman! Ekonomin har försämrats i många av våra kommuner, och detta sker samtidigt som andelen äldre ökar i väldigt många kommuner. Detta har lett till att hemtjänsten har utvecklats från allmän hemservice till i första hand omvårdnadsinsatser. Denna begränsning försvårar för många äldre människor. Många pensionärshushåll som inte får hemtjänst är ändå i behov av service som hjälp med grundlig städning, att putsa fönster, skotta snö eller handla mat. En generell välfärdspolitik med ökade möjligheter till service i hemmet kommer på sikt att leda till att färre pensionärer behöver anhålla om kommunens hemtjänst. Centerpartiet har tidigare lagt fram förslag i riksdagen om att utveckla hemservicesektorn för de äldre. Vårt förslag är ett system med hemservicecheckar för pensionärshushåll. Detta förslag är ett system som ska omfatta alla pensionärshushåll och ska gälla för alla normalt förekommande tjänster i hemmet. Genom vårt förslag kan pensionärshushåll som är i behov av hjälp lättare erhålla detta. Systemet med hemservicecheckar bidrar till ökad livskvalitet genom känslan av trygghet i det egna hemmet, tillfredsställelse över att arbetsuppgifter man inte klarar av själv blir gjorda och man får mer tid med sina anhöriga. Fru talman! Vi lever allt längre och är allt friskare. 17 % av svenskarna som går i pension har minst en förälder kvar i livet. I dag är drygt 1 1⁄2 miljon människor över 65 år. Många 65 åringar kan se fram mot ett friskt och aktivt liv under 20-25 års tid. Samtidigt är det alltfler människor som inte orkar arbeta fram till ålderspensionen. Antalet förtidspensioneringar ökar, och detta tyder på ett allt tuffare arbetsliv, utan makt och inflytande. Fru talman!

Fru talman! Birgitta Carlsson sade att Centern föreslår för nästa år att pensionstillskottet ska öka med 3 000 kr. Samtidigt i samma ekonomiska motion vill man att bostadstillägget ska förändras åt andra hållet. Man vill dels att gränsen för den boendekostnad som kan vara bidragsberättigande ska sättas vid 4 000 kr, dels att det endast ska vara 80 % av kostnaden. Det är möjligt att det finns något annat under 2002 som kompenserar det hela. Men om det inte gör det så räcker inte de här 3 000 kronorna i stärkt pensionstillskott att balansera den sänkning av BTP som det blir fråga om. I gränsfallet kan man, om vi räknar som det är i dag 90 % av 4 500, få maximalt 4 095 kr. Med Centerns förslag blir det endast drygt 3 200 kr maximalt. Det är 850 kr i månaden, och det är mycket pengar på ett helt år. Man säger visserligen att det 2003 ska bli en skatterabatt på 10 000 kr. Men vad händer under 2002? Utifrån de handlingar som jag har kan jag se att det pensionstillskottet bara räcker till att kompensera BTP:n i tre och en halv månad.
Fru talman! Jag har inte alla siffror framför mig. Det är rätt, som Claes Stockhaus säger, att skatteförslaget träder i kraft längre fram. Det råder ingen tvekan om att alla inte har de höga hyror som Claes Stockhaus talar om. Men många av dem har ändå en väldigt låg pension. Då är det viktigt, vilket vi har talat om i andra sammanhang, att höja golvet. Att höja pensionstillskottet är ett sätt att göra det därför att det ger mest till dem som har minst.
Fru talman! Jag hade kunnat förstå det hela om Centern hade valt att vänta med förslaget till förändring av BTP till 2003. Då hade det gått ihop. Jag satt med en miniräknare i går kväll och funderade på hur det här går ihop. Då hade jag förstått det, men jag förstår inte vad som ska hända 2002. I övrigt sägs också i samma text att Centern vill ha en generell höjning av pensionstillskottet eftersom det kommer fler låginkomstpensionärer till del. Men Birgitta Carlsson sade nyss att det inte är alla som har höga boendekostnader. Bland många låginkomstpensionärer är det faktiskt väldigt höga boendekostnader. Man har inte så många alternativ att välja på. Hur kan Centern anse att ett höjt pensionstillskott i stället för ett högre BTP är bättre för låginkomstpensionärer? Jag får det inte att gå ihop.
Fru talman! Jag har inte suttit med någon miniräknare i går och räknat ut exakt om de siffror stämmer eller inte som Claes Stockhaus lyfte fram. Det handlar ändå på sikt om att se på det sammantaget. Vårt skatteförslag som innebär sänkta skatter kommer att ge betydligt mer. Vi kommer också att ha ett förslag att höja garantipensionen framöver, fast det är också på längre sikt.

Fru talman! Jag ska börja med att tala om att jag kommer att dra över min anmälda talartid. Det beror på den låga nivå som har präglat dagens debatt, på att man inte kan hålla sig till de utgiftsområden som diskuteras, att man inte håller sig till de olika förslag om föreligger och att man i repliker hoppar på debattörer som inte har någon replikrätt kvar. Det tycker jag är skamligt. Visserligen närmar vi oss en valrörelse. Men Ingela Thalén godtog allt det som Berit Andnor sade. Hon hade gått igenom våra förslag inför den här debatten och hävdade att Moderata samlingspartiet hade föreslagit att barnbidragen skulle avskaffas. Om detta inte är en lögn, så är det en väldigt stor osanning. Det är lika mycket osanning som att jag skulle stå här och säga att regeringen föreslår försämringar för funktionshindrade barn för att Ingela Thalén ska ha råd att betala sin restskatt. Lars Stjernkvist är socialdemokraternas partisekreterare. Han har gått ut och sagt att debatten om sakfrågor är viktig. Man ska inte slänga sig med angrepp på det sätt som präglat tidigare valrörelser. Han har t.o.m. gått så långt att han har skrivit ett brev till vår partisekreterare och vädjat om en helt annan debattnivå än den som tidigare valrörelser har präglats av. Jag kan inte säga att jag tycker att socialdemokraternas debattnivå här i dag bådar gott inför den stundande valrörelsen. Fru talman! Jag vill först instämma i alla de reservationer som Moderata samlingspartiet har avgett till detta betänkande. Jag avser dock att yrka bifall endast till reservation 34 under punkt 30. Allt färre människor väljer bort möjligheten att sätta barn till världen. Det förvånar inte mig, inte med den familjepolitik som förs. Det är inte alls konstigt. Det politiska område som vi diskuterar är det mest genomreglerade området som finns. Om jag ska tolka den medvetna utveckling som har pågått sedan andra världskriget positivt skulle jag säga att det är en missriktad välmening som har lett oss hit. Även om jag normalt är en mycket positiv person kan jag i det här fallet inte göra en positiv tolkning. Tyvärr finns det från statens sida en långsiktig strategi som går ut på att styra och reglera föräldraskapet. Denna strategi går som en röd tråd genom varje komplicerat familjepolitiskt bidrag som socialdemokraterna med hjälp av olika koalitioner under årens lopp har infört. Det är dags att bryta detta förmynderi över föräldrarna. Gör vi inte det kommer vi aldrig att kunna lösa nativitetsproblemen eller skapa en bra familjepolitik i det här landet. Förundrat tittar svenska socialister på andra länder i vårt närområde. Hur kan det födas så många fler barn där med de urusla familjebidrag som de länderna har? Jo, först och främst betraktar dessa länder föräldraskapet som en viktig uppgift i samhället som bäst kan skötas av mor och far. Sedan beaktar de den extra försörjningsbörda som alla föräldrar tar på sig. Via skattsedeln underlättar staterna i vår omvärld för de allra flesta föräldrar deras börda att så bra som möjligt sköta sitt viktiga samhällsuppdrag, att lotsa barn. Så är det inte i Sverige. Belgien är det enda land som har en ännu högre beskattning på föräldrar än vad vi har. Fru talman! Här tar vi inte den minsta hänsyn till att det kostar mycket att lotsa ett barn till att bli ytterligare en ansvarstagande samhällsmedborgare. Vi tvingar fyrabarnsföräldrar att betala lika mycket skatt som en ensamstående som bara har att dra försörjning om sig själv. Sedan tvingar socialisterna föräldrarna att uppfylla hårda krav för att komma i åtnjutande av de familjeekonomiska stöden. Om man inte uppfyller kraven till punkt och pricka, ja, då får man klara sig bäst man gitter. För mig är det, som sagt, inte underligt att alltför många unga människor undertrycker sin naturliga drift att skaffa barn. Med en politik som omyndigförklarar människor, drar undan förutsättningarna för ett eget ansvarstagande och som blir accentuerat barnfientlig har socialdemokraterna satt oss i den sjunkande skuta som ofta målas upp som vårt s.k. välfärdsbygge. Föräldraförsäkringen är en del i de familjeekonomiska bidragen. Redan namnet är ju missvisande. Man kan väl inte försäkra sig mot föräldrar, eller det är kanske det som är tanken. Inom denna försäkring ligger även havandeskapspenningen. Vi moderater har krävt att man ska flytta över den från föräldraförsäkringen till sjukförsäkringen. Vi hade tidigare i dag en debatt om sjukförsäkringstalen och den ojämlika fördelningen mellan kvinnor och män när det gäller sjukskrivningar. Förra veckan hade vi en lång debatt om gravida kvinnors möjligheter att bli sjukskrivna när de får problem med sin graviditet. Vi tror att våra förslag stämmer helt överens med det EG-fördrag som vi har att rätta oss efter i det här landet. Det säger att staterna ska ta särskilt hand om och måna om de människor som är gravida beträffande hälso och sjukvårdsfaktorer. Vi borde äntligen erkänna att graviditet faktiskt är en påfrestning på kroppen. Man borde ha helt andra möjligheter att vara hemma när man har problem med sin graviditet. Detta skulle också vara en fördel för sjukförsäkringen totalt. Socialdemokraterna har tappat tålamodet med föräldrar som inte gör som de vill. De vill att mammor och pappor ska ta ut lika många föräldradagar. Först tvingar man papporna att ta ut en månads föräldraledighet, annars går barnet miste om en tid i hemmet, trots att försäkringskassorna har gått ut i stora kampanjer och tillskrivit varenda pappa om att de ska ta ut föräldrapenning. Jag är själv mamma och har föräldradagar att ta ut. Mig har ingen tillskrivit och sagt att det är dags att ta ut föräldraledigt. Men det är väl så som det går till i socialdemokraternas Jämställdhetssverige. Trots att man inte har förmått papporna att ta ut mera föräldraledighet inför man ytterligare en pappamånad. Många röster inom socialdemokratin har höjts för att man t.o.m. ska dela föräldraförsäkringen rakt av, 6 1⁄2 månad för mamman och 6 1⁄2 månad för pappan.

Fru talman! Det är uppenbart att moderaterna inte tål att deras motioner och politik granskas. Jag har citerat ur den moderata motionen, och det är uppenbart att det rör upp känslor. Det är ju så att moderaterna föreslår att vi ska införa fler karensdagar och att ersättningsnivån ska beräknas utifrån en helt annan inkomstberäkningsgrund än den som gäller i dag, vilket leder till en lägre ersättningsnivå. Det är också så att man säger nej till en takhöjning i socialförsäkringarna. Detta har jag berättat om i debatten i dag, och det är uppenbart att man inte tål någon granskning från moderaternas sida. Jag måste säga att jag finner det mycket märkligt att en ledamot av Sveriges riksdag anser sig stå så högt över oss andra att hon har rätten att recensera och från sitt von oben-perspektiv komma med tillmälen som jag måste uppfatta som mycket kränkande. Jag skulle vilja säga att Cecilia Magnusson är den som sätter nivån på debatterna i riksdagen. Det är ett nytt lågvattenmärke vi precis har tagit del av.
Fru talman! Berit Andnor kan kanske tala om för mig var i vår motion det står att vi ska avskaffa barnbidragen. Vi har inte föreslagit något avskaffande av barnbidragen. Jag har inte haft ordet tidigare i dag. Jag har inte satt den debattnivå som har präglat debatten. Den moderata politiken tål granskning. Jag hade inte haft något emot en sådan granskning om Berit Andnor hade satt upp sig på talarlistan för debatten kring utgiftsområde 12, där familjepolitiken behandlas. Men Berit Andnor hade satt upp sig på talarlistan för debatten kring utgiftsområde 10. Det gavs inte möjlighet för mig att diskutera då. Det Berit Andnor tog upp skulle inte diskuteras i den debatten. Det är det som är så förvånande, liksom det sätt som hon uttryckte sig på under debatten. Var i den moderata motionen om familjepolitiken står det att vi ska avskaffa barnbidragen? Är det inte så Berit Andnor har uttryckt sig?
Fru talman! Om Cecilia Magnusson hade bemödat sig om att lyssna ordentligt på den debatt som jag deltog i hade hon kunnat höra att jag gjorde en jämförelse mellan hur moderaterna skrev sina motioner i början av denna mandatperiod och hur de utformar dem nu. Det har skett en markant förändring i sättet att uttrycka sig. Det var i den jämförelsen resonemanget om barnbidraget kom in. Det var en beskrivning av vad som stod i moderata motioner i början av denna mandatperiod. Det är uppenbart att ni inte tål att man granskar den moderata politiken. Jag har vid många tillfällen upplevt att moderaterna har känt sig förorättade när vi har lyft fram och granskat politiken. Det är ju så att ni säger nej till en takhöjning i socialförsäkringen. Det är ju så att ni vill ha lägre ersättningsnivåer. Ni vill sänka skatten och ersättningsnivåerna för att ge utrymme för individuella och privata försäkringar. Det är väl ingenting att hymla om. Stå upp för er politik! Jag tycker att det är oerhört viktigt att politiken och politikens olika delar belyses på ett sådant sätt att väljarna och kammaren får klart för sig vilken politik det är som ni står för och vilken politik det är som vi står för. Det är väl ingenting att hymla om. Varför blir ni så förorättade när man lyfter fram er politik för granskning? Varför blir ni så förorättade att det föranleder ledamoten Cecilia Magnusson att prata om nivån på debatten här i kammaren? Det var det som hände. Det jag reagerade över var att en ledamot recenserar andra ledamöter och deras debatteknik och sätt att uttrycka sig. Jag tycker att det är anmärkningsvärt. Jag tackar för möjligheten att få bemöta detta. Cecilia Magnusson kan läsa protokollet i morgon, så hon får se vad det var jag sade i inledningen till min anförande.
Fru talman! Var i våra partimotioner från perioden står det att vi ska avskaffa barnbidraget, Berit Andnor? Berit Andnor har ingen replikrätt, men frågan är fortfarande utestående. Var står det att Moderata samlingspartiet vill avskaffa barnbidraget?

Fru talman! Jag måste säga att jag just nu känner mig väldigt glad över att jag slog i Stora svenska ordboken för att se om det där står vad vi egentligen ska debattera om. Där är nämligen definitionen av familj - det var det som jag var ute efter - att det är hushåll bestående av föräldrapar och deras barn. Det står inte något om könet på föräldraparet. Men det står "föräldrapar", inte mamma eller pappa och barn. I de exempel som ges står det bl.a. familjefader - inte familjemoder. Jag gick vidare till Stora Synonymordboken. Där ges olika synonymer till familj: hushåll, ens närmaste, hem, de sina. En annan grupp synonymer är: ätt, släkt, börd, härkomst, härstamning, miljö. Av detta skulle jag kunna dra slutsatsen att det vi ska debattera om är ekonomisk ätt eller härkomstpolitik. Jag skulle också kunna dra slutsatsen att den partiledare som i TV 4 hävdade att de familjer där båda föräldrarna är av samma kön inte är riktiga familjer, enligt Stora svenska ordboken har helt fel. En annan slutsats som går att dra är att eftersom familjemoder inte finns med som exempel anses inte ensamstående mammor med barn utgöra en familj - bara ensamstående familjefäder. I budgetpropositionen och i utskottsbetänkandet står det att målet för den ekonomiska familjepolitiken är att resurser ska omfördelas bl.a. mellan familjer med och utan barn. Men om nu familj enligt den svenska ordboken är hushåll med föräldrar och barn undrar jag hur det blir med de familjer som i budgetpropositionen kallas familjer utan barn. Är de familjer? I betänkandet upprepar vi också det som vi sagt tidigare år: En väl utbyggd familjepolitik är ett viktigt medel också för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män, och försäkringskassorna ska se till att en större andel av männen tar ut fler föräldrapenningdagar. Det är ju bra, men hur ska vi uppnå det målet med föräldraförsäkringen om en familj nu kan vara utan barn? Vad jag har försökt visa är att familjebegreppet både är problematiskt och missvisande. Det är sällan vuxna sammanlevande som behöver ekonomiskt stöd. Det är barn och deras vårdnadshavare som behöver stöd. Familjebegreppet har dessutom kärnfamiljen som norm. Vi vill komma bort från mamma-pappabarn-normen. I dag lever många barn med bara en förälder eller med fler vuxna än sina biologiska föräldrar. Barn lever ihop med sin förälder eller sina föräldrar oavsett föräldrarnas sexualitet. Eftersom vi menar att det är barnens behov av social och ekonomisk trygghet som ska stå i fokus - inte något luddigt familjebegrepp - vill vi gå från ekonomisk familjepolitik till ekonomisk barnpolitik. Fru talman! Unga kvinnor väljer i dag att inte föda barn, eftersom de vet att barnafödande kommer att hindra deras egen utveckling till något annat än projektledare för hem och barn. De accepterar inte längre att samhället ska bygga på att det är kvinnorna som sköter hela reproduktionen. I dag är det fullt möjligt för papporna att välja bort delar av detta ansvar och därigenom göra karriär och få bättre lön och pension än kvinnan. Vid anställningsintervjuer ställs inte någon fråga till unga män om de har för avsikt att bli föräldrar. När en man blir förälder omplaceras han inte eller förväntas gå ned i arbetstid till 75 %. Det förutsätts att kvinnan tar ut den del av föräldraförsäkringen som mannen inte vill ta ut, dvs. den största delen. Männen tar ut de tio pappadagarna i samband med förlossningen, och hälften av männen utnyttjar den kvoterade månaden. Så illa är det beställt med männens omsorgsansvar för sina barn. I alla delar av vårt välfärdssystem är mannen norm. Skulle mannen vara norm även i föräldraförsäkringen - och vi skulle ge kvinnorna samma möjligheter som männen - skulle det innebära att de nyblivna mammorna skulle ta ut tio mammadagar och att 50 % av dem därefter tar ut en månads föräldrapenning. Hemsk tanke? Visst, men det är denna problematik, om denna maktrelation, som vi har att lösa. Föräldraförsäkringen måste därför förändras i grunden så att man ställer högre krav på män som vårdnadshavare. Det är inte rimligt att kvinnor i dag avstår från att föda barn eftersom kvinnors föräldraskap inte går att förena med förvärvsarbete. Det är inte heller rimligt att den andre föräldern inte tar sin del av föräldraansvaret. Vi vill därför ha en utredning som prövar mer genomgripande förändringar i syfte att utjämna vårdnadsansvaret mellan föräldrarna för barnets skull. I väntan på denna utredning har vi förslag på ett antal förändringar som vi tycker borde göras. För att man inte ska förlora alltför mycket ekonomiskt är det i dag inte ovanligt att ett par sitter med almanackan och räknar ut när de ska ha sex för att lyckas föda nästa barn inom rätt tid. Det är också så att reglerna om 240-dagars kvalifikationstid för att man ska erhålla föräldraförsäkring de första 180 dagarna diskriminerar kvinnorna, eftersom det oftast är kvinnorna som är hemma den första tiden med barnet. Om männen är hemma är de det under den senare delen av föräldraförsäkringen, då det inte krävs någon kvalifikationstid. Vi vill därför att regeringen så fort det statsfinansiella läget tillåter - och det kanske blir snarare än vad vi tror, eftersom vi behöver barn i Sverige - återkommer med förslag som innebär att Underhållsstödet har diskuterats den senaste tiden. Reglerna säger att en man som inte vetat om att han är pappa kan tvingas betala retroaktivt underhållsstöd för en period upp till tre år. Vänsterpartiet har motionerat om att denna regel måste tas bort, och statsrådet Thalén har lyhört föreslagit en sådan förändring. Det ska hon ha all uppskattning för. Vi skulle förstås också gärna se att en sådan pappa också får rätt till en retroaktiv pappamånad för att få lära känna sitt barn. Den andra debatten handlar om återbetalningsskyldiga pappor som har hamnat hos kronofogden därför att återbetalningsskyldigheten baseras på en två år gammal inkomst. Under de två åren kan pappan t.ex. ha blivit arbetslös. Vi i Vänsterpartiet motionerade för ett antal år sedan om att ett system borde införas där en återbetalningsskyldig, om inkomsten förändrats väsentligt, skulle kunna få återbetalningsskyldigheten baserad på den verkliga inkomsten, alltså aktuell inkomst. Riksdagen gav regeringen detta till känna och framförde att regeringen skulle återkomma i vårpropositionen 1998 med en lösning. Men det har regeringen inte gjort. Ju längre det dröjer med ett sådant förslag desto fler pappor kommer att hamna hos kronofogden, och det tjänar inte någon på. Fru talman! Förslagen inom utgiftsområde 12 är resultatet av samarbetet mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag har nämnt några delar där vi har velat gå längre. Andra delar är bl.a. att vi vill ha utökad föräldraledighet för föräldrar till prematura barn. Vi vill att den pappa som får faderskapet fastställt eller ändrat sent i ett barns liv får möjlighet till en pappamånad. Jag står självklart bakom Vänsterpartiets reservationer, men för tids vinnande yrkar jag endast bifall till reservation 41, punkt
Fru talman! I mitt anförande bad jag om argument från majoritetens sida vad gäller slopandet av retroaktiviteten vid ansökan om vårdbidrag för funktionshindrade barn.
Fru talman! Låt mig inleda med att säga att jag inte har samma skäl som Cecilia Magnusson angav i sin inledning när det gäller vad de här pengarna ska användas till. Men det här med retroaktiviteten kommer inte att försämra för någon som har vårdbidrag i dag. Det här är någonting som kommer att gälla dem som ansöker om det. De får då detta från ansökningsmånaden och inte retroaktivt.
Fru talman! Det var inte mycket argument jag skönjde i detta. Detta ökar trots allt hela tiden. Det kommer nya människor som behöver de här bidragen. Det gäller de nya sjukdomarna bland barn. Det kan vara ADHD och andra bokstavskombinationssjukdomar som kräver att en förälder är hemma. Det är ju de som nu är i den här processen och behöver detta som inte får någon retroaktiv möjlighet att söka bidraget. Är det rätt, Ulla Hoffmann, att man i underhållsstödet ska ha en möjlighet till retroaktivitet men inte i vårdnadsbidraget för funktionshindrade barn? Är det rättvist?
Fru talman! Nu är det så, Cecilia Magnusson, att när jag svarar är det jag som avgör vilka svar jag avger. Dessutom är det mina argument som gäller för mig. Sedan kanske Cecilia Magnusson har andra argument. Det är riktigt att det är fler som behöver vårdbidrag. Men det är inte detta det handlar om, för det här drabbar inte dem som har vårdbidrag. Det handlar om att när man söker får man vårdbidraget från ansökningsmånaden. Man får det inte retroaktivt. Det innebär att antalet barn som får det inte spelar någon roll, men för den som söker kommer bidraget att utfalla från ansökningsmånaden. Som ett direkt svar på Cecilia Magnussons fråga huruvida jag tycker att det är riktigt att det finns retroaktivitet i underhållsstödet, till skillnad från det vi nu inför med vårdbidraget, kan jag säga: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det också borde ändras. Vi ska ha regler som stämmer överens. Men vi får väl se om någonting händer i den frågan.

Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 35, men jag vill understryka att vi står bakom alla våra reservationer. I det särskilda yttrandet pekar vi också på det som vi motionerat om men som vi på grund av att vårt budgetförslag har fallit inte kan reservera oss för. Utgiftsområde 12 handlar om ekonomisk trygghet för barn och familjer. Jag kan redan här säga att antingen har Ulla Hoffmann läst i en väldigt gammal uppslagsbok eller så får vi helt frångå andras uppfattningar och bilda oss en uppfattning själva om vad familj är. Där tror jag inte att någon stannar vid det förslag som Ulla Hoffmann förde fram. Familjefrågorna har alltid haft en central plats i vår politik. Det gäller både synen på familjens oersättliga ställning och utformningen av familjestödet. Vi kommer även i fortsättningen att ha stark betoning på familjepolitiken på grund av den stora betydelse den har för barn och föräldrar men också för samhället i stort. Det är fler än Kristdemokraterna som inser familjens betydelse. Men speciellt för dem som inte gör det, som kanske önskar död åt familjen, vill jag citera vad som står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna: "Familjen är den naturliga och grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten." I barnkonventionen sägs bl.a. att konventionsstaterna ser på familjen som den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för barns utveckling och välfärd. Enligt konventionen bör familjen ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället. Barns uppväxtvillkor får effekter på lång sikt. Normer och värderingar införlivas under uppväxttiden, och normförmedlingen fungerar bäst i en kärleksfull och nära relation. Därför kan kortsiktiga vinster på familjestöd, förskola och skola få förödande konsekvenser. Kanske är det detta vi ser i dag. Vi har köer till barn och ungdomspsykiatrin. Många barn drabbas av depressioner och ordineras Losec för sina magbesvär. Stödet till familjen är förvisso inte bara pengar. Det är också viktigt att familjen får sin betydelse bekräftad, att föräldrar får veta hur viktiga de är för sina barn. En bättre balans mellan förvärvsarbete och omsorg om barnen skulle för många medföra positiva effekter när det gäller ökad familjestabilitet och inte minst förbättrad kontakt mellan pappor och barn. Familjerådgivning och föräldrautbildning är områden där det ännu finns mycket att göra. Vi har läst att det i Norge sedan 1995 finns ett familjehandledningsprogram. Det tycker jag låter bra. Föräldrastödsutredningen konstaterade att det även i Sverige skulle uppskattas om det fanns ett informativt material om föräldraskap och barns utveckling och behov att tillgå för föräldrar och för dem som arbetar med stöd i föräldraskapet. Fru talman! För de flesta barnfamiljer är tid tillsammans den stora bristvaran. Föräldrar ber inte om befrielse från barnen; de ber om möjlighet att vara föräldrar. Alla småbarnsföräldrar jag har mött försöker utföra rena trollkonster för att kunna förlänga den tid de själva tar hand om barnen, försöker förlänga sin föräldraledighet, om möjligt, eller minska arbetstiden. En aldrig så väl utbyggd samhällelig barnomsorg är inte nog för barn som längtar efter mer tid tillsammans med sina föräldrar eller för föräldrar som vill ha mer tid för barnen. Det maxtaxeförslag som Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Miljöpartiet presenterar svarar inte mot deras behov. Det är ganska uppenbart att det här förslaget kommer att innebära att barnen vistas längre tid i förskolan, att barngrupperna blir större och att det blir mindre vuxenkontakter. Häromdagen mötte jag en förskollärare från Göteborg, där man redan infört maxtaxan, som sade: Vi har fått större barngrupper och kan inte hålla god kvalitet på barnomsorgen, varken vad gäller den pedagogiska verksamheten eller barnens säkerhet. Personalen är sliten. Vi har många sjukskrivningar och får då in oerfarna vikarier. Sedan maxtaxan infördes är praktiskt taget alla barn där hela dagen. Tidigare kom barnen pö om pö, och man kunde ge en ledsen tröst eller en sömndrucken en famn att vakna i. Tid för förtroliga samtal på eftermiddagen när en del barn gått hem är också ett minne blott. Så sade hon. Föräldrakooperativ läggs ned eller hotas av nedläggning. Öppna förskolor är snart ett minne blott. Alternativen blir färre. Valfriheten minskar. Visst är föräldrarna glada över lägre kostnader för barnomsorgen. Det förstår jag så innerligt väl. Men ingen, säger ingen, vill ha sämre kvalitet i barnomsorgen. Vi säger nej till maxtaxan. För samma summa pengar har vi tillsammans med Moderaterna, Centern och Folkpartiet lagt fram ett bättre förslag om något vi kallar barnomsorgskonto. Det skulle som ett första steg gälla från den 1 januari 2002 med 40 000 kr för ettåringar och 20 000 kr för tvååringar. Maximalt 20 000 kr per barn får tas ut per år. Föräldrarna har rätt att fritt välja barnomsorg. Styrkta barnomsorgskostnader ska vara avdragsgilla i den kommunala beskattningen. Rätten gäller för samtliga barnomsorgskostnader oavsett tillsynsform. Avdraget får göras med maximalt 50 000 kr per barn och år. Det minskar visserligen inkomsterna för kommunen, men kommunen kompenseras för skattebortfallet. Avdragsrätten kan utnyttjas under hela förskoleperioden. Kostnaden är ca 5 miljarder, dvs. av samma storlek som förslaget om maxtaxa. Detta förslag skulle genomfört omfatta alla barn och ge föräldrarna möjlighet att välja barnomsorg, minska sin arbetstid eller stanna hemma under en del av barnens uppväxt, vilket väldigt många föräldrar vill. För mångfalden i barnomsorgen sätter det här förslaget knappast några gränser. Jag trodde faktiskt ganska länge att socialdemokraterna menade något när man talade om fördelningspolitik. I dag har jag inga sådana illusioner. Den här reformen kommer inte socialbidragstagare, lågavlönade eller en del arbetslösa till del, eller den som valt någon annan form av omsorg eller ger egen omsorg. En stor del av alla ensamstående med barn har inkomster under socialbidragsnormen. För dem blir det ingen ekonomisk förbättring. År 1997 var det så många som 25 % av de ensamstående föräldrarna som låg under socialbidragsnormen. Och när vissa kommuner kommer att ta ut dagisavgift för tolv månader i stället för som nu elva blir det för dessa föräldrar en höjning av barnomsorgsavgiften. Vårt barnomsorgskonto tillsammans med avdragsrätt för barnomsorgskostnader gör det ekonomiskt möjligt för en ensamstående förälder med låg inkomst att gå ned i arbetstid. I föräldraförsäkringen tillämpas inkomstbortfallsprincipen, och det slår hårt mot den som inte hunnit ut på arbetsmarknaden. Ofta sammanfaller studietid med tid för barnafödande, och då är man praktiskt taget oförsäkrad. Vi vill till att börja med höja garantibeloppet i föräldraförsäkringen till 150 kr för 2002. År 2004 ska det vara uppe i 200 kr. Regeringen höjer också men bara till 120 kr. Vi vill höja även de 90 garantidagarna till 150 kr. Regeringen tycker att de ska ligga kvar på 60 kr, medan man höjer garantinivån i a-kassan till 240 kr. Den tillfälliga föräldraförsäkringen är en ersättning till föräldrar som vårdar sjukt barn, barn som är sjuka ofta och länge. Vi anser att regeringen bör utreda om tillfällig föräldraförsäkring fungerar tillfredsställande för familjer med sjuka barn. Fru talman! Förra året lovade regeringen att återinföra kontaktdagarna. Vi välkomnade detta, men tyvärr har regeringen bara infört en kontaktdag per år för barn mellan sex och elva år. Kristdemokraterna vill i stället redan från nästa år ha två dagar för barn mellan fyra och tolv år. Från 2004 vill vi öka ut det till barn mellan fyra och femton år. Det gör att föräldrar kan avstå från förvärvsarbete två dagar per barn och år för besök i barnens skola eller barnomsorg eller för föräldrautbildning. Även efter en separation behöver barnet båda sina föräldrar. Det är angeläget att separerade föräldrar lär sig samarbeta på ett nytt sätt och att medverka till umgänge. En förändrad ekonomisk situation kan skapa behov av rådgivning och samtal, och det finns all anledning att göra rådgivning tillgänglig för alla. Tillsammans med en familjerådgivare bör föräldrar få hjälp att komma överens och skriva avtal om hur ansvar, umgänge och kostnader ska fördelas. Vi menar också att det är fel att underhållsstöd utbetalas oberoende av vårdnadshavarens ekonomi. En inkomstprövning bör göras innan stöd utbetalas. Båda föräldrarnas ekonomiska situation och möjlighet att försörja sina barn bör beaktas. Vi har i våra motioner uppmärksammat de återbetalningsskyldigas situation. De regeländringar som innebar att procentsatserna höjdes för medelinkomsttagare har slagit mycket hårt i vissa inkomstlägen. Förändringen var tänkt att sänka antalet fall som gick till kronofogden, men i stället har antalet ökat med Ett jämkningsförfarande bör införas, så att man kan åberopa aktuell inkomst. Vi vill också att tidpunkten för när en fordran ska överlämnas till kronofogden fastställs till tolv månader och en beloppsgräns införs om förslagsvis 5 000 kr. Vidare bör umgängesavdrag formuleras på ett rimligare sätt, som vi har föreslagit i vår motion. Den ekonomiska situationen kan leda till att föräldrar tvingas avstå från att umgås med sina barn. Vi hoppas att den beredning som pågår i regeringen snart resulterar i en proposition. Vi har också andra förslag som kan stödja barnfamiljer och ge trygghet, men de behandlas i andra utskott.
Fru talman! Fanny Rizell undrade om det var en gammal uppslagsbok jag hade tittat i. Men så är förstås inte fallet. Det är Norstedts stora svenska ordbok i vår nya uppgraderade dator som jag har tittat i, och där är definitionen av ordet familj sådan. Det är lite grann definitionen av en familj som jag skulle vilja diskutera med Fanny Rizell. I en debatt i TV 4 som jag deltog i hävdade Alf Svensson att familjer där båda föräldrarna är av samma kön inte är riktiga familjer. Jag undrar om Fanny Rizell delar den uppfattningen eller hur Fanny Rizell ser på att familjen är den minsta enheten, som vi nyss hörde från talarstolen. Jag skulle också vilja veta hur Fanny Rizell ser på det exempel som jag berättade om, alltså det uttag av föräldraförsäkringen som unga pappor använder sig av, nämligen de tio pappadagarna och sedan använder 50 % den kvoterade pappamånaden. Om vi nu vänder på det, om kvinnor skulle ha samma möjlighet skulle det bli som jag säger, alltså kvinnorna skulle ta tio dagar och 50 % skulle ta en kvoterad föräldramånad. Det skulle leda till att barnen liksom skulle hänga i luften. Jag undrar hur Fanny Rizell, med tanke på att ni faktiskt också har eget kvinnoförbund, ser på just jämställdheten mellan könen när det gäller föräldraansvaret. Delar ni uppfattningen att det ska se ut som det gör, eller tycker ni att papporna ska ta en större del av omsorgsansvaret?
Fru talman! När det gäller definitionen av en familj beklagar jag att en uppslagsbok kan ha en sådan definition. Vi talar om ekonomiskt stöd till familjer. Det är familjer med barn som vi diskuterar, alltså bör det ingå ett barn i den familj som vi diskuterar här i dag. Inget annat är möjligt. Det diskuteras inga medelålders par eller pensionärspar under utgiftsområde I de flesta fall är det en förälder, i bästa fall två. Men så är det inte alltid. Det måste inte vara två föräldrar, men det måste vara en förälder. Men, det kanske det inte måste vara heller, Ulla Hoffmann. Jag kan tänka mig att om en barnaskara blir utan föräldrar, vilket tyvärr händer ibland, kan man ändå behålla funktionen som familj. Alla är inte i samma ålder. Det kan ju vara ganska stora barn. Jag tycker inte att det är så svårt att tänka sig vad som är en familj. En förälder och ett barn, två föräldrar och flera barn eller bara en barnaskara som är lämnad ensam. Så kan jag se familjen. Hur vi ska ta ut föräldraledigheten var frågan. Jag har en ganska närstående familj där man tar ut ett halvår var. Det tycker jag ser väldigt sympatiskt ut. Det tar tid för väldigt många att komma till insikten att man kan dela på föräldraledigheten på det sättet. Alla ska säkert inte göra det. Men jag tycker att det är viktigt att man själv får bestämma och komma fram till att det här blir bra i vår familj. Jag tycker att det har ett oerhört värde att kunna välja själv.